Ärade ledamöter av Sveriges riksdag! I egenskap av ålderspresident hälsar jag er välkomna till det första sammanträdet vid 1994 S Estonia förliste. Journalisten Elisabeth Crona skrev om olyckan: "Går man igenom de hjärtskärande uppgifterna på omkomna, ger de en tydlig bild av det nya baltisksvenska samarbetet - skolbesök, artistutbyte, fackliga kurser, pensionärsresor, företagskontakter." Vi delar i dag en stor sorg med det estniska folket efter det ohyggliga som hänt. Det är min övertygelse att denna samhörighet i en svår stund ytterligare kommer att fördjupa och förstärka samarbetet mellan våra länder. Vi förenas i vårt land i nationell sorg över de förolyckade. Vi tänker på alla dem som efter timmar av ovisshet fick det fruktansvärda beskedet att en anhörig eller vän inte fanns med bland de räddade. Också i denna kammare sörjer vi närstående och vänner som fanns med ombord på M/S Estonia.

Detta riksmöte utgör en historisk milstolpe. Vi får nu en riksdag med drygt 40 % kvinnliga ledamöter. Denna framgång för jämställdheten fördjupar och förstärker demokratin i vårt land. Alla vi, kvinnor och män, som nu fått förtroendet att vara valda ombud för Sveriges folk de kommande fyra åren har en stor och gemensam uppgift framför oss att föra landet ur den ekonomiska krisen. Det är min förhoppning att arbetet här i riksdagen skall präglas av att vi kan lösa denna svåra uppgift och av samarbetsvilja och öppenhet inför konstruktiva förslag. I folkomröstningen den 13 november avgörs det om Sverige skall bli medlem av den europeiska unionen. Det innebär att vi i Sveriges riksdag skall fatta ett för landet oerhört viktigt och historiskt avgörande beslut. Jag utgår från att vi alla här i riksdagen kommer att följa det beslut som Sveriges folk avgör i folkomröstningen. Med dessa ord förklarar jag dagens sammanträde för öppnat.

Herr ålderspresident! Å den moderata riksdagsgruppens vägnar föreslår jag som förste vice talman Anders Björck.

Herr ålderspresident! Jag ber att som tredje vice talman få föreslå Christer Eirefelt.

Ärade kammarledamöter! Jag vill på mina och vice talmännens vägnar framföra ett varmt tack för det förtroende ni visat oss genom att utse oss till riksdagens talmän. Det är hedrande och krävande uppgifter. Jag kan försäkra att vi kommer att göra allt vad som står i vår makt för att med den oväld och det ansvar uppdraget kräver leda riksdagens arbete och hävda det svenska folkstyret. Jag vill också hälsa riksdagens ledamöter - nyvalda och omvalda - varmt välkomna till era ansvarsfulla uppgifter. Jag hoppas på ett förtroendefullt och konstruktivt samarbete med er och med riksdagens personal. Den riksdag som nu inleder sitt arbete har alla förutsättningar att bli historisk. Av de 349 ledamöter som valdes in i riksdagen vid årets val är 141, eller 40,4 %, kvinnor. Det innebär att Sveriges riksdag har den högsta kvinnorepresentationen i världen och naturligtvis i vår egen historia. Så har Sveriges folk och vårt demokratiska system på ett värdigt och trovärdigt sätt manifesterat 75-årsjubileet av den allmänna rösträttens införande i vårt land. Denna riksdag innehåller också fler ledamöter - kvinnor och män - med ansvar för vård och fostran av barn, som de vill kunna fullfölja samtidigt med sitt uppdrag som förtroendevalda ombud för Sveriges folk. Detta innebär att Sveriges riksdag är mer representativ och inrymmer bredare erfarenheter av stor betydelse för de beslut vi har att fatta än tidigare. Detta är en tillgång i riksdagens arbete. Men det ställer också krav på anpassning av riksdagens arbetsformer, som jag avser att driva. Jag är övertygad om att en sådan utveckling av riksdagens arbetsformer kommer att leda till en jämnare fördelning av riksdagens arbete över året, till ökade möjligheter för ledamöterna att hålla kontakt med medborgarna och till bättre arbetsförhållande för alla - ledamöter såväl som riksdagens personal. Det är med riksdagens arbete som med allt annat. När vi sätter barnens behov i centrum blir det bättre för oss alla! Denna riksdag samlas i en situation av yttersta allvar för vårt land och dess medborgare. Detta ställer unika krav på samarbete och gemensamma ansträngningar att finna breda lösningar såväl i sakfrågorna som när det gäller riksdagens arbets och beslutsformer, t.ex. frågan om en uppstramning av budgetprocessen. Denna riksdag har också att ta ställning till vilande grundlagsförslag om en reformering av riksdagsarbetet av stor betydelse för framtiden. Dessa förslag erbjuder också goda möjligheter att utveckla riksdagsarbetet enligt de principer jag nyss berört. Det är viktigt att vi snabbt kommer i gång med detta arbete. Jag kommer därför omedelbart att kalla gruppledarna och de vice talmännen till överläggningar om dessa frågor. Den 13 november i år skall svenska folket i en folkomröstning ta ställning till den kanske viktigaste frågan i vår tid - frågan om svenskt medlemskap i Europeiska unionen. Det är denna riksdag som därefter har ansvaret att förvalta medborgarnas ställningstagande. Ärade kammarledamöter! I en tid av oro och konflikter men också av ökade möjligheter till samarbete över gränserna för att hävda demokrati och mänskliga rättigheter är det viktigare än någonsin att hävda det svenska folkstyret, vårt kulturarv och våra sociala traditioner - vår egenart. Jag är övertygad om att denna riksdag på denna grund väl kommer att fylla sin historiska uppgift.

Eders Majestät! Jag anhåller att Eders Majestät måtte förklara 1994/95 års riksmöte öppnat.

Fru talman! Ärade ledamöter! Jag vill inleda detta tal till årets riksmöte med att än en gång inför er folkvalda ge uttryck för allas vår djupa sorg över den katastrof som drabbat vårt folk. Våra tankar och vår varma medkänsla går till alla de många anhöriga som runt om i Sverige tillsammans med oss sörjer de saknade. När ni valda ombud för Sveriges folk i dag samlas här i Stockholm inleds en ny mandatperiod och ett nytt arbetsår för riksdagen. Ni har ett ansvarsfullt och krävande arbete framför er. Många frågor av stor betydelse för vårt land och för oss alla kommer att bli föremål för riksdagens ställningstagande. En ny ministär kommer att överta regeringsansvaret eftersom valet den 18 september har inneburit en förändring av riksdagens sammansättning. Jag vill tacka de ledamöter som har lämnat riksdagen och önska deras efterträdare framgång i det nya uppdraget som representanter för svenska folket i dess riksdag. Denna riksdag kommer att fatta det avgörande beslutet i den viktiga frågan om en förlängning av mandatperioden från tre till fyra år. En sådan förändring påverkar ert eget arbete i riksdagen. Under det gångna året har den politiska oron runt om i världen fortsatt. Många länder och människor drabbas hårt av etniska och politiska motsättningar. Till följd härav uppstår stort lidande och svåra ekonomiska problem. Tyvärr har det visat sig svårt att genom gemensamma insatser från FN, EU och enskilda länder komma till rätta med situationen i exempelvis f.d. Jugoslavien. Men under det senaste året har trots allt förutsättningarna för en fredlig utveckling i Mellersta Östern och på Irland förbättrats. Sverige har aktivt medverkat till att ställa fredsbevarande resurser till FN:s förfogande. Vi har i övrigt engagerat oss, inte minst i den humanitära hjälpverksamheten och i de medlingsinsatser som utgör det första steget på vägen mot varaktiga politiska lösningar. Konflikthärdarna kommer att kräva noggrann uppmärksamhet från världssamfundet. För Sveriges del kommer det med stor säkerhet att innebära nya omfattande insatser både på det bilaterala och på det multilaterala planet. Vårt Sverige blir alltmera beroende av omvärlden. Det gäller inte enbart vårt engagemang i säkerhetspolitiska frågor och humanitära hjälpinsatser. Sverige är ett högindustrialiserat land, där större delen av produktionen har en begränsad hemmamarknad. De svenska företagen har sedan lång tid tillbaka varit avhängiga av den internationella marknaden - ett beroende som ständigt ökar. Vi har under de senaste åren vidare upplevt hur nära vi också är knutna till den internationella kapitalmarknaden och hur kapital snabbt förflyttas från ett land till ett annat med hjälp av effektivare kommunikationssystem. Genom allt fler samhällsområden blir vi således beroende av den ekonomiska utvecklingen i den övriga världen, som vi måste anpassa oss till och på bästa sätt utnyttja. Sverige befinner sig i en känslig fas när det gäller avvägningen mellan konjunktur och strukturproblem i den svenska ekonomin. Stort budgetunderskott och stigande statsskuld innebär störningar med allvarliga konsekvenser för både den enskilde medborgaren och landet i dess helhet. I kombination med stor arbetslöshet innebär detta svåra påfrestningar för många människor. Fortsatt kraftfulla insatser för att komma till rätta med dessa problem är nödvändiga. Särskilt betydelsefullt är att förhindra att ungdomar fastnar i en nedbrytande långtidsarbetslöshet. De stora miljöproblemen som luftföroreningar, markföroreningar och sjunkande vattenkvalitet kan bara motverkas genom snabbare samarbete över nationsgränserna. Östersjön är ett gott exempel där man kan redovisa positiva resultat av internationell samverkan. Senare i höst kommer svenska folket att genomföra en folkomröstning för att ta ställning till om Sverige skall bli medlem av den europeiska unionen. Oavsett utgången kommer detta viktiga val att få stor betydelse för den fortsatta utvecklingen i Sverige och för ert arbete. Jag har här inför er riksdagsledamöter önskat redovisa några för oss alla viktiga frågor där ni kommer att fatta de övergripande och avgörande besluten. Jag är övertygad om att ni kommer att utnyttja alla de positiva möjligheter som finns i vårt land och hos vårt folk. Vi kommer med uppmärksamhet och intresse att följa er i arbetet för vårt lands bästa. Jag önskar er välgång i detta värv och förklarar härmed 1994/95 års riksmöte öppnat.

Sedan statsminister Carl Bildt den 19 september begärt att bli entledigad från sin befattning har han och övriga statsråd samma dag beviljats entledigande. Enligt regeringsformen ankommer det på mig att för riksdagens godkännande avge förslag om ny statsminister.

Fru talman! Vid valberedningens ställningstagande till frågan om antalet platser i utskotten har vi moderater fasthållit vid vår uppfattning att detta bör vara 15. Att det inte beror på någon oginhet mot små partier framgår av de principiella och praktiska överväganden som redovisas i den reservation som finns utlagd på bänkarna och som fogats till valberedningens protokoll. Eftersom jag inser att vi befinner oss i minoritet, avser jag inte att framställa ett yrkande och en dag som denna tvinga kammaren till votering. Jag nöjer mig med detta anförande och den utdelade reservationen som en röstförklaring.

Tisdagen den 4 oktober föreslog jag riksdagen att till statsminister utse Ingvar Carlsson. Förslaget bordlades. Förslaget bordlades ånyo vid kammarens sammanträde i går. Riksdagens prövning av förslaget kan ske antingen i dag eller vid följande sammanträde, dock senast lördagen den 8 oktober.

Fru talman! Vid tidigare omröstningar om förslag till statsminister, där siktet varit inställt på en regering utan Moderata samlingspartiets medverkan, har vi moderater antingen röstat nej eller lagt ned våra röster. Vi har röstat nej, när vi ansett en bättre lösning vara politiskt möjlig. Det gällde t.ex. 1978, då vi förordade en bredare borgerlig regering, och 1990, då vi förordade nyval. Vi har avstått från att rösta, när förslaget framstått som en naturlig - om än för oss ovälkommen - följd av det parlamentariska läget. Det gällde t.ex. efter valet 1982 med den ändrade majoritetssituation som då uppstått. Ett sådant ställningstagande innebär givetvis inte något omdöme om den blivande regeringens politik. Mot denna principiella bakgrund är det naturligt att vi moderata ledamöter denna gång - på samma sätt som i motsvarande situation 1982 - i den förestående omröstningen avser att lägga ned våra röster.

Fru talman! Resultatet av årets val innebär en vänstermajoritet i riksdagen. En regering med Carlsson som statsminister är i detta parlamentariska läge naturlig. Valet av statsminister är enligt vår uppfattning en fråga om att pröva huruvida talmannens förslag överensstämmer med den parlamentariska princip som är utformad i vår grundlag. Centerns riksdagsgrupp anser att talmannens förslag är i enlighet med den parlamentariska situationen. Detta innebär inte på något sätt ett ställningstagande till den politik som regeringen Carlsson avser att föra. Centerns riksdagsledamöter kommer därför att avstå vid voteringen om statsminister. I det löpande riksdagsarbetet kommer vi att kritiskt granska regeringens förslag och politik. Vi kommer att göra det genom en konstruktiv oppositionspolitik i hela folkets intresse och för landets bästa.

Fru talman! Folkpartiet liberalerna anser att Sverige behöver en majoritetsregering. Även om den ekonomiska nedgången har brutits, kvarstår problemen med den höga arbetslösheten och den snabbt växande statsskulden. I en situation där vårt internationella beroende blir allt större och där Sverige förhoppningsvis kommer att inträda i den europeiska unionen, vore det en stor fördel om regeringen hade en egen majoritet i riksdagen. Det skulle skingra mycket av den osäkerhet som vi av erfarenhet vet följer med minoritetsregeringar och öka möjligheten till långsiktighet. När valet inte gav majoritet åt vare sig partierna i fyrpartiregeringen eller Socialdemokraterna, förordade Folkpartiets ordförande i sina samtal med talmannen att möjligheterna borde prövas att åstadkomma en majoritetsregering genom en koalition över blockgränsen. Ingvar Carlsson fick också talmannens uppdrag att sondera möjligheten att bilda en så bred regering som möjligt. Men enligt vår uppfattning prövade han aldrig på ett seriöst sätt möjligheten att bilda en majoritetsregering. Talesmän för Folkpartiets riksdagsgrupp har vid tidigare statsministeromröstningar markerat att vi inte ser omröstningarna som ett ställningstagande till den föreslagna statsministerns personliga lämplighet som regeringsbildare eller till den till den tillträdande regeringens politik. Vi tolkar regeringsformen så, att det gäller att bedöma om den föreslagna lösningen av regeringsfrågan är den bästa. Av det skälet röstade vi nej när talmannen i februari 1990 föreslog att Ingvar Carlsson skulle godkännas som statsminister för att bilda sin andra regering. Vi ansåg då att nyval hade varit en bättre lösning. Vi anser alltså att Ingvar Carlsson inte tillräckligt ingående har prövat förutsättningarna att bilda en majoritetsregering. Vi kommer därför att rösta nej till förslaget att utse honom till statsminister med uppdrag att bilda en socialdemokratisk minoritetsregering. I detta ligger, som framgått, alltså ingen värdering av Ingvar Carlssons personliga lämplighet för uppgiften som regeringsbildare och inte heller någon värdering av den politik den nya regeringen kommer att föra. Folkpartiet liberalerna går nu i opposition. Vilket utrymme för samarbete med den nya regeringen som kommer att finnas avgörs av hur denna regering väljer att utforma sin politik.

Fru talman! Valet har resulterat i en vänstermajoritet i den nya riksdagen. Socialdemokraterna blev största parti men har inte fått egen majoritet. Det innebär att Socialdemokraterna behöver stöd av andra partier för att kunna regera landet. Vänsterpartiet gjorde sitt bästa val på 46 år, och efter samtal med Ingvar Carlsson väljer vi att i dag rösta för en socialdemokratisk statsminister. Sverige står i dag inför stora problem. De största är arbetslösheten, budgetunderskottet och den växande statsskulden, de ökande miljöproblemen och de försämringar av välfärden som har genomförts. Men Sverige har också goda möjligheter att lösa problemen. Vänsterpartiet vill i dag understryka vikten av stabilitet och långsiktighet i den nya riksdagens arbete. Ett icke-förutsägbart tuvhoppande i olika frågor vore inte bra. Det stora budgetunderskottet måste minskas och på sikt försvinna. Vi tror att det är möjligt att klara detta, trots att det nu är en minoritets och inte en majoritetsregering som skall styra landet. Störst möjlighet att klara detta ger ett samarbete mellan Genom det nya samarbetsklimat som Ingvar Carlsson eftersträvar, och som vi förutsätter omfattas av hela regeringen, bör riksdagsarbetet kunna bli stabilare än under den föregående mandatperioden. De politiska motiven för oss att stödja Ingvar Carlsson som statsminister är att det härigenom skapas förutsättningar att genomföra viktiga delar av vår, dvs. Vänsterpartiets, politik, nämligen att få ned arbetslösheten, att få en rättvisare fördelning, att få en hållbar utveckling på miljöområdet där kärnkraftsavvecklingen ingår som en del, att få ett slut på nedskärningarna och avskedandena inom kommuner och landsting och tillsammans på allvar börja diskutera förändringar av den dagliga arbetstiden. Genom Vänstersegern i valet kan det också bli ett slut på vågen av privatisering av allmän egendom, av experimenten med husläkeri, skolpeng, arbetsrätt och vårdnadsbidrag. Vi tar nu ställning i regeringsfrågan men kommer naturligtvis att sakligt pröva den socialdemokratiska regeringens alla olika förslag. Valresultatet visar att svenska folket vill ha en ny regering och en ny politik. Vi kommer att göra allt vad på oss ankommer för att motsvara de stora förväntningar som finns hos många människor på den nya riksdagen. Fru talman! Det här är våra utgångspunkter och skäl till att vi i dag stöder talmannens förslag till ny statsminister.

Fru talman! Vi i Miljöpartiet de gröna hade förordat en regering med bredast möjliga majoritet. Vi har också sagt oss vara villiga att bidra till detta. Tyvärr föll möjligheterna, och Ingvar Carlsson väljer nu att bilda en minoritetsregering. Vi har ställt oss bakom att man kan bilda en minoritetsregering, men vi har också sagt att vi för att aktivt stödja valet av statsminister vill ha utfästelser om att kärnkraften kommer att börja avvecklas under mandatperioden. Tyvärr har vi inte fått några sådana löften, utan Ingvar Carlsson hänvisar till Energikommissionen. Det gör att Miljöpartiet de grönas riksdagsledamöter kommer att avstå i voteringen. Vi hoppas dock att vi kommer att få samförståndslösningar där Miljöpartiet kan vara med och påverka i politiken genom att trycka på i miljöfrågorna, i energifrågorna och i andra viktiga frågor där vi har fått folkets förtroende.

Fru talman! Riksdagen har i dag att ta ställning till talmannens förslag att till ny statsminister utse Ingvar Carlsson. Förslaget har presenterats efter sedvanliga kontakter med riksdagspartiernas ledare i enlighet med riksdagsordningen. Förslaget är naturligt utifrån valutslaget och de deklarationer som under valrörelsen gjordes av representanter för Miljöpartiet och Vänsterpartiet. För den kristdemokratiska riksdagsgruppen vill jag deklarera att vi kommer att lägga ned våra röster. Det skall inte uppfattas som ett ställningstagande till den politik vars huvudlinje vi kommer att få ta del av på fredag. Kristdemokraterna kommer i riksdagen att föra en sakligt grundad och konstruktiv oppositionspolitik.

Fru talman! Ledamöter av riksdagen! Den regering som i dag tillträder ställs inför svårare problem och större utmaningar än någon tidigare svensk regering i modern tid. Under de år som ligger framför oss kommer stora krav att ställas både på handlingskraft och på vilja och förmåga till samarbete. Därför behövs en handlingskraftig samarbetsregering. Det är inför denna uppgift som jag har valt följande statsråd att tillsammans med mig ingå i regeringen. Statsråd och chef för Kommunikationsdepartementet är Ines Uusmann. Statsråd och chef för Arbetsmarknadsdepartementet är Anders Sundström. Statsråd och chef för Miljö och naturresursdepartementet är Anna Lindh.

Fru talman!

Jag har genom detta val medvetet velat skapa en förebild för jämställdhetsarbetet på samhällslivets alla områden. Statsministerns ställföreträdare kommer att ha det övergripande ansvaret för att i förväg granska regeringens politik och för att säkerställa att den bidrar till jämställdhet i arbetsliv och samhällsliv. Regeringen kommer som en av sina första uppgifter att tillsätta en delegation för att vidareutveckla politiken för jämställdhet. Delegationen skall särskilt uppmärksamma frågor som gäller arbete, löner, inflytande och kvinnors hälsa samt våld mot kvinnor. Den grundläggande uppgiften för regering och riksdag är att åstadkomma en social och ekonomisk modernisering av Sverige. Det gäller att stärka Sveriges produktionsförmåga och ta till vara vårt lands främsta tillgång, människors vilja till arbete och skapande. Det gäller att åstadkomma ett nytt klimat för samarbete så att människor kan mötas över traditionella gränser och barriärer, inte minst i politiken och på arbetsmarknaden. Det gäller att stärka Sveriges internationella inflytande för att därigenom gagna våra intressen i Norden, i Europa och i världen. Den ekonomiska utvecklingen är helt avgörande för om moderniseringen av vårt land skall lyckas. Jag gör följande bedömning av läget. Det svenska näringslivet har en mycket stark konkurrenskraft. Exportindustrin och dess många underleverantörer har god avsättning för sina varor och tjänster. Det samlade resultatet av utlandsaffärerna, bytesbalansen, väntas nästa år ge ett överskott på 40 miljarder kronor. Sverige har en prisstabilitet på god europeisk nivå. Detta är styrkefaktorer som är viktiga att framhålla. Samtidigt råder stora obalanser i den svenska ekonomin. För det första finns det en väldig obalans i sparandet mellan den privata och den offentliga sektorn. Det finansiella sparandet i den privata sektorn väntas nästa år uppgå till 200 miljarder kronor, eller 13 % av bruttonationalprodukten. Det svenska folket sparar, men sparandet omvandlas inte till framtidsinvesteringar. Det leder till ökad arbetslöshet, som i sin tur ökar de offentliga utgifterna och underminerar de offentliga finanserna. För det andra råder en alltmer besvärande tudelning mellan en expansiv exportsektor och en svag hemmamarknad. Utlandets efterfrågan på svenska varor och tjänster är mycket kraftig. Samtidigt innebär det höga ränteläget en kraftig broms på investeringar och förnyelse inom landet. Denna tudelning rymmer allvarliga risker. Den första stora uppgiften för regeringen är därför att sanera statsfinanserna och att minska arbetslösheten. Jag har för avsikt att söka samarbete i riksdagen kring en ny ekonomisk politik, som med kraft angriper dessa dubbla obalanser och som kan skapa tillväxt och nya resurser. Så länge budgetunderskottet består och statsskulden växer, beskärs demokratins verkningskrets. Vårt lands utveckling riskerar att styras av krafter utanför demokratisk kontroll.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 Som statsminister känner jag en stark förpliktelse att arbeta för att Sverige skall klara dessa båda utmaningar. Inom kort kommer regeringen att lägga fram en proposition med en ny inriktning av den ekonomiska politiken. De åtgärder som regeringen kommer att föreslå skall avvägas så att de ger bästa möjliga resultat på statsfinanser, tillväxt och sysselsättning. Syftet med regeringens politik är att återskapa förtroendet för Sverige och den svenska kronan. Den svenska kronan är, enligt min uppfattning, undervärderad. När det gäller statsfinanserna kan regeringen under inga omständigheter acceptera ökad inflation för att ta ned budgetunderskottet och statsskulden. Aktiva beslut om utgiftsnedskärningar och inkomstförstärkningar krävs för att sanera statsfinanserna.Riksdagen har redan beslutat om åtgärder, som nu skall genomföras och som innebär en förstärkning av statsbudgeten med 20 miljarder kronor. Omfattningen av dessa beslut ligger fast. Regeringen kommer att lägga fram förslag om utgiftsnedskärningar och inkomstförstärkningar på yttterligare 61 miljarder kronor. Sammantaget innebär detta att statsfinanserna stärks med minst 80 miljarder kronor. Åtgärderna kommer att utformas så att alla får vara med och bära bördorna. Svenska folket har därutöver gett regeringen mandat att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att komma till rätta med landets ekonomiska problem. Regeringen kommer i konstruktiv anda att pröva de förslag som övriga partier har presenterat för att stärka de offentliga finanserna. Fru talman! Det är arbetslösheten som är det stora slöseriet, mänskligt och socialt, men även samhällsekonomiskt och statsfinansiellt. Den avgörande förstärkningen av statsfinanserna måste därför komma till stånd genom ökad tillväxt och bättre sysselsättning. De nya arbetstillfällena måste i första hand komma till stånd i näringslivet. Sverige behöver fler företag och fler företagare. I denna uppgift behövs ett närmare samarbete mellan regeringen och näringslivet. Jag kommer personligen att engagera mig starkt i detta samarbete. Regeringen kommer att inrätta ett näringslivsråd bestående av personer som är aktivt verksamma ute i företagen. Rådet skall arbeta på mitt uppdrag och bistå mig och regeringen med råd och erfarenheter. Näringspolitiken utformas så att företagen ges goda villkor att investera och expandera. Privata, kooperativt och offentligt ägda företag skall konkurrera på lika villkor. De ideologiskt motiverade privatiseringarna upphör. Näringslivets investeringar kommer att stimuleras genom direktavskrivningar. Telekommunikationer byggs ut. Underhållet av vägar och järnvägar förbättras. Skolor, äldrebostäder och andra kommunala byggnader rustas upp. Miljöinvesteringarna skall öka. Allergisaneringen påskyndas. I Näringsdepartementet kommer ett särskilt statsråd att få ansvar för bygg och energifrågor. Departementet får också ansvar för bostadspolitiken. Vi vill skapa fasta och långsiktiga regler för byggandet och den sociala bostadspolitiken. Kunskap blir allt viktigare för näringslivets utveckling och för sysselsättningen. Utbildningen måste ses som en investering. Ett samlat kunskapslyft behöver komma till stånd. Utbildningsministern kommer att leda arbetet med att mobilisera utbildningssamhällets alla resurser. Fler platser kommer att inrättas inom högskola och vuxenutbildning. Sverige skall ligga i frontlinjen i den tekniska utvecklingen och forskningen, också grundforskning. Forskningsfrågorna ges hög prioritet i regeringens arbete. Det står inte i mänsklig makt att förhindra alla olyckor. Men detta ovedersägliga faktum ger oss än större anledning att i framtiden göra allt det som är möjligt för att begränsa riskerna för olyckor liknande den fruktansvärda som inträffade på Östersjön. År 1991 träffade Socialdemokraterna, Folkpartiet liberalerna och Centerpartiet en överenskommelse om framtidens energiförsörjning. På den grunden har nyligen en energikommission tillkallats. Den skall bl.a. skyndsamt analysera de samhällsekonomiska, miljö och energipolitiska konsekvenserna av en avställning av en eller flera kärnkraftsreaktorer under 1990-talet. Regeringen kommer att fullfölja överenskommelserna i energifrågan. Enighet och långsiktighet i energipolitiken är av stort värde för vårt land. För att främja sysselsättningen på den reguljära arbetsmarknaden, motverka inflationsdrivande flaskhalsar och höja kompetensen i arbetslivet kommer arbetsmarknadspolitiken att läggas om. Jag vill under denna mandatperiod medverka till en ny ordning där de arbetslösa på heltid är engagerade i att söka arbete...
Fru talman!
Fru talman! Jag vill under denna mandatperiod medverka till en ny ordning där de arbetslösa på heltid är engagerade i att söka arbete, höja sin utbildning och färdighet eller utföra tillfälligt arbete. Ett program för att motverka arbetslösheten bland de unga kommer att presenteras. Regeringen kommer att underlätta för företag att expandera och nyanställa.
Försämringarna som gjorts av försäkringens arbetsvillkor upphävs, liksom begränsningen av ersättningsperiod. Verksamheten i de statliga akassorna förs över till de erkända a-kassorna. För att arbetsmarknaden skall fungera väl måste det råda en rimlig balans mellan företagens krav på flexibilitet och löntagarnas krav på trygghet. Den balansen har rubbats genom försämringarna i arbetsrätten. Dessa kommer att upphävas. Jag är samtidigt angelägen om att arbetsmarknadens parter kommer överens om att anpassa arbetsrätten till de skilda förutsättningar som råder i olika branscher och att särskild hänsyn skall tas till småföretagen. En sådan uppgörelse skulle vara en klar signal om den nya samarbetsanda som behövs i Sverige. Det gäller att forma en miljö där såväl företagare som löntagare vet vilka spelregler som gäller, och där löntagarna kan känna trygghet i de förändringar som blir nödvändiga under resten av 1990-talet. Överläggningar har redan inletts med arbetsmarknadens parter för att etablera en samsyn kring vad som är statens och vad som är parternas uppgifter när det gäller att föra Sverige ut ur den ekonomiska krisen. Den andra stora uppgiften för regeringen är att värna och utveckla välfärden. Alla människor skall ha rätt till ett värdigt liv. Det förutsätter demokrati. Men det förutsätter också att medborgarrätten innefattar ekonomiska och sociala rättigheter. Först då kan ett levande medborgarskap bli verklighet, där var och en tar ansvar för sig själv och sina närmaste men också för hur hela samhället utvecklas. Jag delar erfarenheten med många andra medborgare i min generation av hur otrygghet och nöd kväver friheten och självtilliten. Känslan av trygghet utgör ett frihetsvärde av enorm betydelse för den enskilda människan. Det gäller för oss alla, i livets olika skeden och situationer: - Det börjar med barnen. Hur barnen mår säger mycket om ett samhälles anständighet. Det är därför som vi i Sverige har ägnat så stor möda åt att bygga upp en unik familjepolitik, som ger både barnen trygghet och bägge föräldrarna möjlighet att förena föräldraskap och förvärvsarbete. Den politiken skall värnas, även i ekonomiskt kärva tider. Barnomsorgen skall vara tillgänglig för alla barn och ha god kvalitet. Barnens behov och rättigheter skall ställas i första rummet. Nästa steg i livet är stort och viktigt. Det tas i skolan. En god kvalitet i förskolan och skolan lägger grunden för ett livslångt lärande. En bra skola för alla förutsätter att resurser fördelas efter elevernas olika behov. Därför kommer skolpengssystem att avvecklas. Rätten att välja skola är självklar och måste kombineras med ett stärkt föräldrainflytande. Det är samtidigt viktigt att behålla den sammanhållna skolan. Barnen får inte sorteras efter föräldrarnas ekonomiska och sociala förhållanden. - De flesta av oss blir någon gång sjuka. En del är handikappade. I Sverige har alla rätt till bästa möjliga sjukvård och omvårdnad. Därför är det oroande att skillnaderna i hälsa och livsvillkor nu ökar mellan olika grupper. Folkhälsoarbetet kommer därför att intensifieras. Den pågående sjukvårdsutredningen skall snabbt kartlägga tillståndet i sjukvården och föreslå åtgärder för förbättringar och effektiviseringar. Patienternas rättigheter kommer att stärkas. I detta ingår den självklara rätten att den enskilde skall kunna välja läkare. För att motverka onödig byråkrati och centrala regleringar kommer husläkarlagen att avvecklas. Den fria etableringen av specialistläkare, som dränerar sjukvårdens ekonomi, kommer att upphöra. Ett omfattande program för att minska antalet förtidspensionärer introduceras. Åtgärder för att öka de handikappades tillgänglighet kommer att vidtas. - Var och en behöver trygghet på ålderns höst. Det moderna samhället måste erbjuda de gamla både trygghet och möjlighet till ett aktivt och stimulerande liv. I vårt land skall ingen av ekonomiska skäl behöva frukta att åldras. Därför behövs ett robust pensionssystem. Regeringen kommer att fullfölja pensionsöverenskommelsen. Hälso och sjukvårdens utveckling måste baseras på gemensamt ansvar, solidarisk finansiering, närhet och valfrihet. Sjukvården skall inte styras av vinstintressen, utan av den etik och omsorg som är dess syfte och grund. Stat, landsting och kommun måste säkerställa att de äldre får den vård och omsorg de behöver. Allas lika rätt till barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg - så vill vi svenskar ha det. Utslaget i årets val visar att medborgarna slår vakt om den svenska modellen. Den generella välfärdspolitiken skall utvecklas, inte avvecklas. Den tredje stora uppgiften för regeringen är att öka Sveriges internationella engagemang. Jag är övertygad om att internationalismens idé är djupt förankrad i vårt land. Efter måttet av Sveriges förmåga skall vi medverka till att mobilisera en global medborgaranda av gemensamt ansvar och solidaritet. Sverige skall vara en drivande kraft för fred, frihet, demokrati och rättvisa. Det råder ingen motsättning mellan en aktiv Europapolitik och ett starkt engagemang för de fattiga folken och internationellt ansvarstagande. Samarbete, säkerhet och solidaritet skall känneteckna den svenska utrikespolitiken. En bred samsyn kring utrikes och säkerhetspolitiken är av stort värde för Sverige. I den nya världsordning som växer fram har Förenta nationerna en avgörande betydelse för internationell fred och säkerhet. FN:s politiska och ekonomiska roll måste stärkas. Det arbete som jag har lett i Kommissionen för globalt samarbete bör kunna ge ett viktigt bidrag till de reformer av Förenta nationerna som jag hoppas skall inledas nästa år, då Sverige kommer åter att vara en aktiv och engagerad medlem i Förenta nationerna. Regeringen kommer att arbeta för att Sverige skall bli medlem i Sveriges insatser för gemensam säkerhet, konfliktförebyggande arbete och nedrustning intensifieras. En svensk FN-brigad sätts upp för att bättre kunna bidra till att återskapa fred där konflikter brutit ut. Sverige skall aktivt verka för ett internationellt förbud mot anti-personella minor. Biståndet inriktas på att stödja de fattiga ländernas långsiktiga utveckling. Därvid skall demokrati, kvinnors rätt och folkligt engagemang särskilt uppmärksammas. Bistånds och flyktingpolitiken effektiviseras genom ökad samordning. Samarbetet med våra grannländer kring Östersjön liksom med övriga Central och Östeuropa intensifieras och ges en ny utformning. Vår uppgift är att stödja den demokratiska och ekonomiska utvecklingen. I takt med strävandena att integrera Europa kommer samarbetet med de nordiska länderna att fördjupas. Estlands, Lettlands och Litauens säkerhet och utveckling är av särskild betydelse för Sverige. Därför bör samarbetet mellan de nordiska och baltiska länderna intensifieras.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 Vår politik bidrar till stabilitet i Nordeuropa och stärker Sveriges möjligheter att verka för gemensam säkerhet i Europa och i världen i stort. Regeringen eftersträvar ett brett samförstånd kring nästa försvarsbeslut, som tidigareläggs till 1996. De årliga försvarsutgifterna reduceras. En kommission tillsätts för att granska rapporterna om främmande undervattensverksamhet riktad mot Den fjärde stora uppgiften för regeringen är att fördjupa Sveriges samarbete med övriga Europa. Den 1 juli 1991 inlämnade jag som statsminister en ansökan om svenskt medlemskap i den europeiska gemenskapen. I anslutning till detta redovisade jag för riksdagen att frågan om medlemskap slutligen skulle avgöras genom en folkomröstning. Om drygt en månad, den 13 november, bestämmer svenska folket om vårt land skall bli medlem i Blir det nej i folkomröstningen kan ett svenskt medlemskap i Europeiska unionen inte åter aktualiseras inom överskådlig tid. EES-avtalet kommer därvid att utgöra grunden för Sveriges relationer med EU. Det blir då regeringens och riksdagens uppgift att utifrån detta avtal på bästa sätt tillvarata Sveriges intressen. Under de 37 dagar som återstår till folkomröstningen kommer jag som statsminister med stort engagemang och full kraft att verka för ett svenskt medlemskap i Europeiska unionen. Jag hävdar att det är av synnerlig vikt för Sverige att fullt ut medverka i detta samarbete. Om svenska folket säger ja till medlemskap kommer Sverige att verka för följande: Det behövs en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken, där besluten fattas så nära medborgarna som möjligt. En ytterligare utvidgning av Europeiska unionen är önskvärd, liksom ökad öppenhet och insyn, samt fastare parlamentarisk och folklig förankring av unionsarbetet. Sverige kommer att engagera sig i arbetet med att forma en ny, aktiv politik för tillväxt och mot arbetslöshet i Europa. Målen för sysselsättning och välfärd måste bli lika ambitiösa som målen för finansiell stabilitet. Sverige skall medverka i strävandena att stärka löntagarnas ställning på arbetsmarknaden. Sverige vill medverka i planerna på att utveckla gemensamma nätverk för information och kommunikation samt effektiva och miljövänliga transportsystem som främjar utvecklingen i Europas alla regioner. Den gemensamma marknaden innebär ett rikare utbud av varor och tjänster. För att denna marknad skall kunna fungera väl behövs en gemensam europeisk konsumentpolitik. Sverige skall bidra til l en förstärkning av konsumenternas ställning i Europa vad gäller varornas och tjänsternas pris, kvalitet och säkerhet. EU:s regionalpolitik ger ett viktigt bidrag till sammanhållningen i Europa. Genom EU medlemskapet kommer Sverige att bli delaktigt i denna politik, som ger Sverige nya instrument för att stärka en allsidig regional utveckling i vårt land. Hoten mot miljön känner inga nationsgränser. Därför behövs en gemensam och ambitiös miljöpolitik i det europeiska samarbetet. Sverige skall med stort engagemang bidra till att åstadkomma en miljömässigt hållbar utveckling i hela Europa. Sverige skall i sin representation i alla EU-organ eftersträva en jämn fördelning mellan kvinnor och män och verka för åtgärder som bidrar till jämställdhet i arbetsliv och familj. Sverige vill konstruktivt bidra till framväxten av en allomfattande freds och säkerhetsordning i Europa, mer verkningsfulla instrument för fredlig konfliktlösning och ett starkare stöd för Förenta nationerna. Den europeiska unionen bör vara öppen mot omvärlden, främja frihandel och vidga sitt ekonomiska samarbete med Central och Östeuropa och utvecklingsländerna. Genom denna samlade politik kommer Sverige tillsammans med andra länder att kunna göra Europa till en progressiv kraft i världen som kan åstadkomma ekonomiska och sociala framsteg, rättvisa och delaktighet. Den femte stora uppgiften för regeringen är att förverkliga det ekologiskt uthålliga industrisamhället. Livsmiljön är ett gemensamt ansvar för oss alla. Det är hoppingivande att insikten därom växer och sprids. Inte minst de unga förstår vad som står på spel om miljöförstörelsen tillåts fortsätta. Sverige skall vara pådrivande i det internationella miljöarbetet. Projektet att återställa Östersjön i ekologisk balans, som jag initierade 1990, kommer att drivas vidare med förnyad kraft. En långsiktigt hållbar tillväxt förutsätter en god hushållning med våra gemensamma resurser. Miljöprogram bör utarbetas för alla samhällssektorer. Statliga myndigheter och företag bör genomföra miljörevisioner. Arbetet med lokala Agenda 21 stimuleras. Miljökonsekvensbedömningar skall användas. Industrisamhällets kretslopp skall slutas. Producentansvaret görs tydligt. Avfallsmängderna reduceras kraftigt. Farliga kemikalier skall successivt avvecklas. Nya ekonomiska styrmedel införs inom miljöpolitiken. Den svenska naturen och dess artrikedom skall skyddas. Samtidigt måste människors tillgång till fritidsområden garanteras. Allemansrätten tryggas. Ett nytt förslag till miljöbalk kommer att föreläggas riksdagen. Efter årets val finns nu i denna kammare bättre förutsättningar än på länge att nå bred majoritet kring en långsiktig, uthållig och ansvarsfull miljöpolitik. Fru talman! Demokratins innersta kärna är idén om människors lika värde. Därför måste diskriminering, främlingsfientlighet och rasism bekämpas varhelst sådana tendenser förekommer. Det ansvaret åvilar var och en av oss som tror på demokratin. Sverige skall slå vakt om asylrätten. Men det räcker inte med detta. Sverige är i dag ett mångkulturellt samhälle. Vi måste gemensamt förhindra att samhället splittras genom motsättningar mellan människor från olika länder och kulturer. Hela vårt samhälle måste nu mobiliseras för att öka integrationen och motverka segregationen. Alla områden av betydelse kommer att beröras. Det gäller arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Det gäller skolorna och kulturlivet. Det gäller kommunerna och organisationerna. Invandrarministern har ett övergripande ansvar för att samordna politiken för ökad integration. Målet är givet: Det får inte finnas ett Sverige för oss och ett annat Sverige för dem. För några år sedan startade jag som statsminister en kampanj mot våldet. Somliga ryckte på axlarna och sade: "Ännu en kampanj." Jag svarade kritikerna på samma sätt som jag gör i dag. Naturligtvis kan inte våld utplånas med en enda kolossal kampanj - eller för den delen med hårdare straff. Men med tålmodigt och envetet arbete kan vi se till att våldet inte får fotfäste i vår vardag. Det handlar om att sprida kunskap och öka vår medvetenhet om vilka krafter som föder våld och brott. Det handlar om vars och ens ansvar och samhällets reaktioner. Regeringen kommer att presentera en samlad politik mot våldet. Sverige skall bli ett föregångsland när det gäller att förebygga och bekämpa brott. Brottsoffrens ställning stärks. Straffrätten och polisens verksamhet ses över. Humaniteten i kriminalvården återupprättas. Kampen mot den ekonomiska brottsligheten intensifieras. Fru talman! "Framför henne lyste och glittrade stadens fönster och tak, svarta torn reste sig över husgyttret. Staden låg som på vattnens glänsande silverbricka, sträcktes fram emot henne som en gåva. Nu såg hon löftena glimma framför sig. Bara ett år kvar i skolan. Snart vuxen, snart pröva på allvaret. Ung - och därmed var världen ännu ung, det var inte för sent, det fanns en morgondag. Hon kände att staden låg i världen, att världen angick henne, att hon måste våga vandra ut i den. Att man måste våga vara hemma. Flickan drömde. Världen väntade." Så lyder de sista raderna i den sista av Per Anders Fogelströms böcker om Stockholm. Språket är kraftfullt och tydligt. Av orden formas meningar och sammanhang som skapar bilder och ger nya insikter. Ju mer vårt samhälle tar emot impulser från andra länder och kulturer, desto viktigare är det att värna kulturarvet. Den svenska kulturen och det svenska språket måste därför stärkas och utvecklas. Kulturen måste även i fortsättningen spela en viktig roll i skolan. Sveriges enastående folkbildnings och folkrörelsetraditioner skall värnas och utvecklas. Jag ser fram emot den dagen då riksdagen fattar beslut om en bibliotekslag. Ordet "folkbibliotek" har en alldeles speciell klang och innebörd i Sverige. Bakom varje konstverk - vare sig det är litteratur, musik, sång, dans eller bildkonst - döljer sig en väldig ansträngning, en möda som sällan betalar sig särskilt väl i ekonomiska termer. Regeringen kommer därför att förbättra konstnärernas villkor. Yttrandefriheten skall värnas. Mediepolitiken kommer att förtydligas för att uppnå kulturell mångfald och kvalitet. En utredning tillkallas för att belysa tendenser till maktkoncentration på medieområdet. Fru talman! Sverige är för litet för stora konflikter, problemen är för många för konfrontation. Mer än något annat behöver vårt land nu samarbete och samförstånd. Demokratin måste vinnas för varje generation Nu gäller det att leva upp till de orden, att ge dem mening och innehåll. För vårdar vi inte detta århundrades mest grundläggande politiska projekt - demokratin - då kan vi aldrig förverkliga de mål som vi har, de uppgifter som framtiden kräver av oss. I nationens intresse kommer jag som statsminister att göra mitt yttersta för att åstadkomma ett nytt samarbetsklimat i Sverige - i riksdagen, på arbetsmarknaden, mellan enskilda medborgare.

I regeringsförklaringen står: "Sverige är ett för litet land för stora konflikter, problemen är för många för konfrontation. Mer än något annat land behöver vårt land nu samarbete och samförstånd".

Det har nu gått två veckor sedan denna förklaring angavs och nu får vi motsatt besked från socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Sven Hulterström. Han menar i en tidningsintervju att det inte går att sanverka med fyrklöverpartierna och att regeringen nu kommer att göra upp med Vänsterpartiet. Detta utan att ens ha försökt att skapa det samarbetsklimat som statsministern talat om. Statsministerns formulering om att göra sitt yttersta för att skapa ett nytt samarbetsklimat i Sveriges riksdag faller därmed platt. Vad avser statsministern att vidta för åtgärder för att talet om samarbete, samförstånd och nytt samarbetsklimat skall förverkligas?

Fru talman! Det svenska motståndet mot ett medlemskap i den europeiska unionen är oerhört brett. Till folkrörelsen mot EU räknar vi jordbruksoch civilministern, politiker från alla olika riksdagspartier, kända ekonomer och forskare, tunga fackliga ledare, mängder av folkliga rörelser och organisationer. Det är människor från alla olika delar av det svenska samhället. Att vara EU-motståndare är inget konstigt. Det har blivit en folkrörelse. Vi står här i dag med en massiv regeringsproposition om Sveriges medlemskap i den europeiska unionen. Den mycket tjocka propositionen ger en symbolisk bild över vilket omfattande beslut vi står inför. Den 13 november skall det svenska folket i folkomröstningen fatta sitt beslut om EU. Det är ett beslut som riksdagen har att respektera. I centrum står frågan om demokrati och självbestämmande. EU-förespråkarna hävdar ibland att EU inte inskränker den nationella självbestämmanderätten. Samtidigt brukar samma personer hävda att ett EU-medlemskap leder till ett verkligt inflytande över lagarna i den europeiska unionen. Det går rimligen inte ihop. Det som Sverige vinner på ett medinflytande inom EU:s överstatliga ramar måste givetvis betalas med minskat självbestämmande för den svenska riksdagen. Om Sverige skulle bli medlem i EU innebär det i praktiken att t.ex. vår jordbruksminister Margareta Winberg får åka till Bryssel och rösta om EU-lagar, lagar som detaljreglerar villkoren för EU:s samtliga bönder. Det är detta som Carl Bildt har brukat kalla "rösträtt i Europa".

Vill vi ge honom det inflytandet över svensk lagstiftning? Vill vi frånhända oss möjligheten att självständigt kunna reformera den svenska jordbrukspolitiken? Vill vi avbryta den reformering som inleddes år 1990 och som syftade till en avveckling av det komplicerade regleringssystemet, som syftade till en större konsumentinriktning och som syftade till en bättre miljö? Vill vi avbryta detta för att i stället ansluta oss till EU:s extremt kostsamma och i det närmaste perversa jordbrukspolitik, en politik som gynnar storgodsägarna? Det är några av de många val som är inbyggda i ett ja eller nej till ett medlemskap i den europeiska unionen. En del socialdemokrater säger att det skulle vara ett uttryck för internationalism att få rösta i ministerrådet. Det är klart, om man menar att internationalism är detsamma som att en svensk jordbruksminister får den stora lyckan att t.ex. få vara med och detaljreglera villkoren för olivodlingar på den iberiska halvön. Då är det kanske så. Men lägger man i ordet internationalism i stället förståelsen solidaritet med de fattiga och förtryckta i hela världen, då bör vi lyssna på Sydafrikas president Nelson Mandela, när han talar om den europeiska unionens framväxt. Han säger: "Framväxten av EU och NAFTA på det norra halvklotet har försvagat uländerna, och i synnerhet de länder som i likhet med Sydafrika inte är knutna till något block." Folkomröstningen handlar alltså också om ifall vi vill ansluta oss till den västeuropeiska union som med tullmurar och med gemensam utrikes och säkerhetspolitik syftar till att bilda en ny stormakt. Vill vi ansluta oss till en stormakt som i konkurrens med Japan och USA skall strida om marknadsandelar i en värld där det är syd, och dess fattiga människomassor, som plundras? Eller vill vi slå vakt om möjligheten att vi i Sverige i en tid av växande globala spänningar mellan nord och syd skall kunna agera självständigt för minskade klyftor mellan i och u-länder? För oss som tillhör nej-sidan är det viktigt att göra allt detta klart. Ett ja till EU-medlemskap skulle vara ett oerhört stort beslut med vittgående konsekvenser på så gott som alla samhällsområden. I propositionen förskönas det med omskrivningar. Det framgår inte alls att detta är konsekvenserna, särskilt inte när det gäller den grundläggande konsekvensen av ett ja som ett uppgivande av den nationella självbestämmanderätten och en allvarlig försvagning av demokratin är. Många ja-sägare försöker tona ned detta. Men några andra talar faktiskt klarspråk. Moderaten, tidigare riksdagsmannen, numera EFTA kommissionären, Nic Grönvall - som många av oss känner - skrev i maj i år i Dagens Nyheter: "En genomgång av de olika länderna i Europa visar att den representativa demokratin är sjuk -. Det unika med Europaunionens konstruktion är att regeringsmaktens exklusiva förslagsmakt har ersatts av en byråkratins exklusiva förslagsmakt." Till skillnad från vad som sägs i propositionen, säger Nic Grönvall som det är. Det skall han ha heder för. Men frågan är om svenska folket delar hans uppfattning att det är bra att ge förslagsmakten till byråkrater, som till skillnad från en regering inte kan fällas i fria val. Ett ja till medlemskap i den europeiska unionen innebär att en mängd områden förs över till EU:s överstatliga beslutsområde. Jämfört med EES-avtalet kommer EU att besluta om t.ex. följande områden: handelspolitiken, utrikes och säkerhetspolitiken, jordbruks och fiskepolitiken och den ekonomiska politiken, med målet en ekonomisk och monetär union samt gemensam valuta. Det är en målsättning som i dag innebär hårda ekonomiska konvergenskrav på medlemsstaterna, med ökande arbetslöshet som följd. Nästan 19 miljoner arbetslösa i EU:s medlemsstater och 52 miljoner människor under EU:s eget definierade fattidomsstreck talar sitt tydliga språk om resultatet av EU:s ekonomiska politik. Fru talman! Vi vet att denna proposition inte kommer att läsas av svenska folket inför folkomröstningen. Det är väl inte ens säkert att alla riksdagsmän kommer att läsa den. Inte heller kommer särskilt många att läsa det flerhundrasidiga avtal mellan EU och Sverige som vi skall folkomrösta om. Det är naturligt att folk inte kan ta sig tid med det. Desto viktigare är att det sammanfattande och informativa material som utges av Utrikesdepartementet är korrekt och sanningsenligt. Tyvärr har Utrikesdepartementet allvarligt brustit i just det hänseendet. Det informationsmaterial som har producerats och sänts ut till alla hushåll är ren japropaganda. Det är mycket upprörande. Och det har föranlett mig och andra riksdagsledamöter att göra en anmälan till konstitutionsutskottet. Vad ligger bakom Utrikesdepartementets förskönande beskrivningar av avtalet med EU? Vad är det som får ämbetsmän att bryta mot sin traditionella oförvitlighet i hanteringen av detta ärende? Kan det möjligtvis vara så att UD-tjänstemännen är väl medvetna om att just UD:s makt ökar betydligt vid ett svenskt EU-medlemskap. Utrikesdepartementet får ju ett större inflytande över unionslagarnas utformning än vad Sveriges folkvalda riksdag får. När vi dessutom får höra att det finns planer på att driva igenom en grundlagsändring före folkomröstningen, börjar det kännas riktigt obehagligt. Grundlagsändringen behövs om det blir ett ja till den europeiska unionen. Men om det blir ett nej, kan förslaget till grundlagsändring läggas i papperskorgen. Varför skall i så fall grundlagsändringen drivas igenom före folkomröstningen? Det måste vi få ett tydligt svar på här i dag, inte minst från den nya regeringen. Om ja-sidan beslutar sig för att driva igenom grundlagsändringen före folkomröstningen, kommer man att skapa djup misstro bland många människor. Konspirationsteorier ges fritt spelrum, och politikerföraktet ges en ordentlig skjuts framåt. Det vore väl dumt att åstadkomma det. Låt oss därför enas om att grundlagsändringen bara tas upp efter en folkomröstning och om det blir ett ja i folkomröstningen. Fru talman! EU-frågan bevisar återigen den gamla sanningen att demokratin inte är en gång för alla given. Den måste erövras, försvaras och ibland återerövras. I början av seklet erövrade arbetarrörelsen, liberaler och kvinnokämpar demokratin i form av allmän rösträtt i vårt land. Nu hotas demokratin av den allvarliga urholkning som ett EU-medlemskap kommer att medföra.

Fru talman! Det är bra att vi får en EU-debatt här i riksdagen i dag. Samtidigt har jag en känsla av att det är någonting som är fel. Varför ligger denna digra lunta på riksdagens bord och inte på svenska folkets bord? Samtliga partier har ju faktiskt lovat att frågan inte skall avgöras i denna kammare utan i en folkomröstning. Men svenska folket har inte fått hemskickat någon lag om EU-anslutning eller något medlemsavtal eller någon av de 20 traktater av grundlagskaraktär som föreslås bli svensk lag, däribland unionsfördraget, Maastrichttraktaten. Nej, i stället har hushållen fått nöja sig med Utrikesdepartementets handelsavdelnings lilla broschyr. Jag har jämfört den med de statliga verkens remissyttranden över medlemsavtalet. Dessa remissyttranden är ett exempel på att vissa delar av svensk demokrati och statsförvaltning fortfarande fungerar väl. Remissyttrandena kom tyvärr in för sent, eftersom remisstiden utlöpte när avtalet redan var undertecknat. Statsförvaltningen har i alla fall gått till verket med den oväld den är känd för. Dessa remissyttranden visar att nej-sidans kritik av UD:s propagandabroschyr vilar på saklig grund. Några exempel: UD påstår utan reservation att den svenska offentlighetsprincipen fortsätter att gälla vid EU-medlemskap. Men kammarrätten i Göteborg anser att man får räkna med att räckvidden av offentlighetsprincipen minskar vid EU-medlemskap. UD påstår att Sveriges salmonellafrihet kan bestå i EU. Men flera länsstyrelser, bl.a. den i Skaraborg, fastslår att möjligheterna att i framtiden upprätthålla UD påstår att Sverige kan behålla strängare regler för kontroll av djursjukdomar. Men Statens veterinärmedicinska anstalt anser att riskerna för introduktion i landet av nya smittämnen ökar om Sverige antar EU:s regelverk. UD påstår att kampen mot narkotika stärks genom nya metoder inom EU. Men Statens institutionsstyrelse, som ansvarar för vård av unga drogmissbrukare, varnar för att EU-medlemskap leder till ökat drogmissbruk i landet. UD påstår att Systembolaget blir kvar. Men de juridiska fakultetsnämnderna i Uppsala och Stockholm understryker att Systembolagets framtid avgörs av UD påstår att Sverige självt kan avgöra om Sverige skall gå med i EU:s centralbank och byta kronan mot ecu. Det resonemanget underkänns helt av juridiska fakultetsnämnden i Stockholm, som påpekar att Sverige inte har något som helst undantag från den ekonomiska och monetära unionen i medlemsavtalet. UD påstår att Sverige kan behålla särregler för miljön med hänvisning till den s.k. miljögarantin. Naturvårdsverket, däremot, ifrågasätter miljögarantins betydelse. Detta var bara några få exempel på motsägelser mellan de statliga ämbetsmännens analyser och UD:s utskick till svenska hushåll. Det föranleder två krav, som det skulle vara utmärkt om den nya regeringen reagerar på. För det första: Dra in den senaste broschyren! Eller, om det är för sent, ge resurser, ett tilläggsanslag, till Folkrörelsen mot EU, så att vi kan skicka ut en egen broschyr med en mer korrekt version av vad medlemsavtalet innehåller. För det andra: Dela ut unionsfördraget, Maastrichtfördraget, och andra originaltexter gratis till alla som vill ha dem! Varför skall icke allt detta finnas tillgängligt på landets bibliotek, postkontor osv., för var och en som vill gå in och ta ett eget exemplar? Finns det någon anledning att folket som skall besluta inte skall ha chans att ta hem ett exemplar och i lugn och ro läsa igenom precis det de själva vill? Varför skall vi på något sätt vara förmyndare över vilken information folket skall få? Det vore trevligt med ett positivt besked på den punkten. EU-propositionen bekräftar två av EU-kritikernas centrala påståenden. För det första bekräftas att EU medlemskapet är någonting fullständigt enormt, och för det andra att det är praktiskt taget oåterkalleligt. EES-avtalet, däremot, är av betydligt mindre omfattning. Det omfattar bara ungefär 2 000 av de sammanlagt 16 000 rättsregler som ingår i ett EU medlemskap. EES-avtalet är tillåtet enligt grundlagen. Det är alltså inte ett EU-medlemskap, utan grundlagen måste ändras. Lagstiftningsmakten förskjuts från riksdagen till EU:s ministerråd. Det marginella svenska inflytandet, vem skall utöva det? Jo, det skall regeringen göra. Det står i det lagförslag vi har här, i handlingarna, att regeringen är skyldig att underrätta och rådgöra med riksdagen, men inte att följa riksdagens beslut. Det innebär att riksdagen i alla de sammanhang där avgörandet fälls i EU:s ministerråd, förvandlas från lagstiftare till rådgivande remissinstans. Jag hoppas att alla ni som är på jasidan har gjort klart för er att ni förvandlar er själva i stor utsträckning från lagstiftare till regeringsrådgivare. Fru talman! En av de vanligaste publikfrågorna vid tusentals EU-debatter lyder ungefär så här: Kan Sverige lämna Europeiska unionen om det visar sig att ja-sidan hade fel? Ja-sidan har tidigare hänvisat till Wienkonventionen om traktatsrätt, som skulle medge utträdesrätt. Detta har dock underkänts av expertis på traktatsrätt. Företrädare för ja-sidan har, hedersamt nog, enligt Svenska Dagbladet den 2 oktober, lovat att inte längre hänvisa till Wienkonventionen. Ja-sidan har också hänvisat till fallet Grönland. Men i det s.k. Grönlandsfördraget, som finns med som bil. 27 i handlingarna, sägs uttryckligen att utträdet för Grönland beviljades på grund av Grönlands särdrag och att Grönland i stället passade bättre in bland andra utomeuropeiska kolonier. Grönland fick också samma relation till EU som andra utomeuropeiska kolonier. Sverige är faktiskt ingen utomeuropeisk koloni till något EU-land, och därför kan Grönlandsfallet inte användas som prejudikat i fallet Sverige. Det betyder att Sverige vid EU-medlemskap saknar varje form av säkrad rätt till utträde. Carl Bildt har en gång sagt att vi kanske kan trassla oss ur ändå. Vi får se om han säger det här i dag igen. Det är möjligt att det är så. När Sveriges övervägande EU-skeptiska ungdom undrar ifall de, när de tar över samhällsansvaret, kan komma ur unionen om de vill det, blir alltså makthavarnas svar: Nja, Sverige har visserligen ingen rätt att utträda, och det vore avtalsbrott att göra det. Det skulle kräva att vi åkte runt till alla EU-huvudstäder med tiggarstaven och begärde nåd, att få lov att lämna EU, och alla skulle godkänna det. Men ni unga som är så flinka, ni kan nog trassla er ut ändå, om det behövs. Det är det arv vi lämnar över till den unga generationen. Varför, Carl Bildt? Varför, Ingvar Carlsson? Varför, ni som är ansvariga, har ni i alla fall inte gjort detta minimala, att i medlemsavtalet få in en exakt beskrivning av former, procedurer och villkor för ett utträde, om våra barn, barnbarn eller barnbarnsbarn kanske kommer fram till en annan uppfattning än den ni hade? Varför överlämnar ni till kommande generationer denna totala ovisshet om hur det skall gå till? Fru talman! Det talas i propositionen mycket om att Sverige vid EU-medlemskap skulle kunna påverka Europas framtid. Tror någon att de dominerande makthavarna i EU tänker låta Sverige lägga om kursen? Naturligtvis inte! Ingen kan beskylla dem för att dölja vad de vill. Det står solklart i den långa intervjun med premiärminister Balladur i Le Figaro den 31 augusti. Det är bara att läsa den. Där står precis vad han menar. Det skall finnas en central homogen kropp, som huvudsakligen skall bestå av Det tyska regeringspartiet CDU säger i sitt program från dagen efter: Den fasta kärnans kärna utgörs av Tyskland och Frankrike. De talar alltså öppet om vad de tänker sig, dvs. en stormaktsunion. I den debatt som har utlösts - det var en mycket stor debatt i EU-länderna - finns det en enighet om att nya länder inte får komma och ändra kursen. Man skall gå vidare mot ökad sammanväxning. Det är en västeuropeisk stormaktsunion som skissas upp. I EU-parlamentets debatt den 29 september sade t.ex. en talare: Varför inte kalla kommissionen för en regering? Ja, varför inte, för man är ju på väg åt det hållet. Europe Market Access, som är en politisk konsultfirma och som ses som ansedd i Bryssel, föreslår just det i en ny rapport. Man säger där att kommissionen, för att effektivisera det hela, måste få färre ledamöter. Småstaterna skall inte ha någon alls, eller gruppvis samsas om en. I CDU-programmet säger man att det måste vara ökad proportionalitet mellan invånarantal och inflytande. Om EU är en union, en stat, varför skall då en tysk röst väga mindre än en svensk? Naturligtvis inte, och därför kommer man att ändra på det. Det blir inte så att småstaterna får ökat inflytande. Småstaterna får i stället - det är detta debatten handlar om - minskat inflytande. Man kan naturligtvis blunda för den verkligheten om man vill, precis som en del i denna kammare gjorde när vi från Miljöpartiet för några år sedan då vi satt här talade om att EU nog skulle skaffa sig en gemensam valuta, kanske en gemensam utrikespolitik och en gemensam centralbank. Vi blev förlöjligade. Det var helt orealistiskt, det var skräckvisioner. Nu är allt detta beslutat, och det håller på att genomföras. Det sägs i tidningarna ibland att det skulle finnas ett särskilt socialdemokratiskt ja till EU, som skulle vara annorlunda än det borgerliga. Jag tillhör dem som tvivlar på att det kan vara på det sättet. Men om det skulle finnas någon teoretisk möjlighet, är det då inte ett problem att detta är den borgerliga regeringens proposition? Det är den borgerliga regeringens bedömning av EU-medlemskapets innebörd. Borde ni inte, Mats Hellström, i varje fall dra tillbaka denna proposition och lägga fram en egen proposition? Gör ni inte det, måste vi utgå från att det inte finns någon som helst skillnad mellan ett socialdemokratiskt ja och ett borgerligt ja. För att underlätta det för er, så att riksdagen sedan kunde fatta ett beslut om det, hade jag tänkt framställa ett yrkande om att dra tillbaka propositionen och komma med en ny. Men det lär inte vara möjligt i det här skedet. Därför nöjer jag mig med att uppmana er att faktiskt dra tillbaka den och komma med en ny, socialdemokratisk, proposition. Då får vi se om den är annorlunda än den borgerliga. Annars vet vi på nejsidan klart besked, och det vet också svenska folket: det är samma proposition som båda regeringarna står bakom. Det skall vi väldigt noga komma ihåg. Det är exakt samma proposition, så länge den inte är återkallad, som båda regeringarna står bakom, exakt samma bedömningar på ungefär 3 000 sidor. Det skall vi som sagt mycket noga komma ihåg. Sverige från EU-underkastelsens mentala gastkramning och öppna vägen för en progressiv politik för ekologisk balans och full sysselsättning. Det skulle ge Norden en ny chans att bli en föregångsregion. Det skulle ge Europeiska unionen en nyttig chock. Det skulle bli en sorts andra slag efter det danska nejet 1992, som ju tyvärr myglades bort men som var mycket nyttigt och som man tackade för i EU. Merci, le Danemark, skrev t.ex. Le Figaro. Man behöver sådana chocker ibland för att få en ordentlig diskussion. Då skulle man kunna öppna för det alleuropeiska samarbete som vår miljöförstörda kontinent så väl behöver.

Fru talman! Låt mig börja med att säga att jag välkomnar detta initiativ till en remissdebatt om den proposition som faktiskt är den viktigaste som Sveriges riksdag har haft att ta ställning till på en generation. Den remitteras nu till utskott, men det reella avgörandet ligger självfallet hos var och en av oss som svenska medborgare i folkomröstningen den 13 november. Det är en proposition om ett avtal som är ett resultat av ett förhandlingsarbete som utfördes av den borgerliga fyrpartiregeringen i nära samråd med Socialdemokraterna. Jag tror att det var två saker som var viktiga och avgörande för att vi skulle nå ett så gott förhandlingsresultat som nästan alla kommentatorer i Sverige och i andra länder är eniga om att vi har uppnått. Det var för det första en klar och tydlig politisk kurs från regeringens sida. Vi satte för tre år sedan Europafrågan högst upp på vår politiska dagordning. Vi ägnade betydande kraft åt att nå trovärdighet, förankring och gehör i de olika europeiska huvudstäderna. Vi vek i förhandlingarna inte från den linje som vi hade lagt fast. För det andra var det också en bred uppslutning i förhandlingsarbetet här i riksdagen. Vi var angelägna om att varje steg skulle förankras hos den dåvarande oppositionen. Även om Mats Hellström inte alltid gjorde exakt samma bedömning som vi när dialogen inleddes, så lyckades vi - i alla fall nästan - nå fram till en konstruktiv och gemensam slutsats om hur förhandlingarna skulle föras. Den enigheten var en styrka för Sverige och bidrog till ett bra förhandlingsresultat. Nu skall varje medborgare efter egen prövning säga ja eller nej den 13 november. Antingen skall vi helt och fullt vara med i det europeiska samarbetet och den europeiska unionen eller förvandla Sverige till en enligt min mening randstat med allt mindre inflytande också över sin egen framtid. Det är viktigt att göra klart för sig att det är ett val mellan två alternativ, och bägge alternativen skall prövas, bägge alternativen skall diskuteras. Samarbetsalternativet innebär ett ja till medlemskapet i den europeiska unionen. Grunden för detta samarbetsalternativ är insikten om att vi i det Europa som vi ser framför oss behöver mera av samverkan på en rad områden mellan alla Europas stater och folk. Ensam är inte stark i en tid då så många av de problem som vi har att angripa inte respekterar de gamla nationalstaternas gränser och där det framstår som tilltagande trångsynt, gränsande till bisarrt, att tro att demokratin skall göra halt vid de gamla tullgränserna. Hur detta samarbete kommer att utformas i sina detaljer och gestaltas under decennierna framöver kan ingen av oss veta. Det europeiska samarbetet är ett samarbete som ständigt förändras och som är öppet för framtiden. Men två saker borde i alla fall vara alldeles omöjliga att strida om: För det första blir det ett bättre europeiskt samarbete ju fler nationer som är med och deltar kring det mötesbord där dess framtid gestaltas. Det är bättre att hela Norden är med än att större delen av Norden står utanför. Det är angeläget och viktigt att så snart som möjligt bereda plats kring de europeiska borden också för de nya demokratierna i Centraleuropa och för våra nya grannländer demokratierna på andra sidan Östersjön, de baltiska länderna, som också så gärna vill vara med. För det andra är det bättre för oss att vara med och påverka än att bara stå utanför och låta oss påverkas. Vi kan aldrig klippa ut oss själva på den europeiska kartan och placera Sverige i Karibien eller i Stilla havet. Vi är en del av detta Europa, och vi kan välja mellan att bara påverkas eller att vara med och påverka. Det finns en lång rad olika uppfattningar om hur det europeiska samarbetet skall bedrivas vidare under de kommande decennierna. Föreställningen om att samarbetet är ställt och styrt av något slags autopilot som inte kan påverkas eller frikopplas är felaktig. Samarbetet formas under en ständig politisk dialog mellan nationer och olika politiska meningsriktningar. För negativisterna i Sverige måste det vara ett ganska besvärande faktum att de är så gott som alldeles ensamma. Ser man på de länder som har erfarenhet av detta samarbete finns det visserligen några extrema rasister och extrema kommunister som intar ståndpunkten att samarbetet är felaktigt och att deras länder bör lämna det. Men annars anser Europas vänsterpartister i övrigt att samarbetet skall förändras men vidareutvecklas. Europas övriga gröna miljöpartister anser att samarbetet skall förändras men utvecklas och föras vidare och breddas. Isolationismen har inget stöd i de länder som vet samarbetets värde. Jag ser själv ett mycket starkt behov av att gå vidare med detta samarbete under kommande år och decennier. Det gäller tre viktiga områden. För det första gäller det samarbetet för freden. Det kräver såväl ett djupare utrikes och säkerhetspolitiskt samarbete mellan de europeiska nationerna som en ytterligare utvidgning av unionen till att omfatta Centraleuropa och de baltiska länderna senast kring sekelskiftet.

För det andra gäller det samarbetet för tillväxten. Det handlar om möjligheterna för nya jobb, för ny tillväxt och för ny välfärd i i Europa i dess helhet under kommande år och decennier. Vi står mitt uppe i ett globalt liberalt systemskifte med helt nya förutsättningar för ekonomisk utveckling. Det ställer krav på mycket mera av samarbete och avreglering så att vi gemensamt skall kunna klara av dessa väldiga uppgifter att ge jobb och sysselsättning åt alla dem i Europa som i dag inte har det. För det tredje gäller det samarbetet för rätt, att på område efter område där nationerna har blivit för små bygga en rättsordning och se till att den också efterlevs. Brådskan är mycket stor när det gäller knarkbekämpningen där nationella insatser aldrig kan räcka. Bara gemensamma insatser kan komma åt den över gränserna organiserade knarktrafiken. Det gäller självfallet också arbetet för gemensamma fasta och skarpa miljöregler så att restriktioner i ett land inte bara leder till att miljöproblemen flyttas över till ett annat. Detta är tre viktiga områden där jag ser det som angeläget och nödvändigt att samarbetet förs vidare och utvecklas vidare. Det är för att få vara med och göra det som det är så viktigt för oss själva, för våra nordiska brödrafolk och för Europa i dess helhet att vi faktiskt alla, eller så många som möjligt, röstar ja den Jag sade inledningsvis att det är fråga om ett val mellan två alternativ. Det är samarbetsalternativet och det andra alternativet som jag kallar för randstatsalternativet. Det skulle egentligen ankomma på företrädarna för det alternativet att ge litet tydligare besked om vad det faktiskt innebär. Men det brukar de inte vara så talträngda om, och det förstår jag. Något vidare bra alternativ att företräda har de inte. EES-avtalet att vara grunden för Sveriges relationer med det övriga Europa under avsevärd tid framöver. Det är ett EES-avtal som inte kommer att vara stabilt i ljuset av att det är väldigt få länder som kommer att vara anslutna till det. Men vi från svensk sida kommer att ha ett mycket tydligt intresse av att slå vakt om varje del av detta EES-avtal. Långsiktigt tror jag inte att detta kan säkra våra ekonomiska intressen. De omedelbara handelsströmmarna påverkas inte speciellt mycket, men det är en klen tröst. Allt färre kommer att vara beredda att göra framtidsinvesteringar med horisonten decennier i Sverige när vi kommer att befinna oss i denna randstatsposition där man inte vet vad som gäller om 5, 10 eller 15 år. Därmed skulle våra möjligheter till framgångsrik ekonomisk utveckling riskera att långsiktigt förtvina. Men värre än de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna är de omedelbara politiska följderna. Vi skulle få se vår demokrati vingklippas, eftersom vi inte skulle kunna vara med och påverka och fatta beslut om gemensamma europeiska regler och bestämmelser som skulle gälla också i vårt land. Vi skulle drabbas av ett lika påtagligt som plågsamt demokratiskt underskott. Vi skulle frivilligt ge delar av makten över oss själva till någonting som vi frivilligt avstod inflytande över. Detta säger jag mot bakgrund av att det EES-avtal som då skulle gälla har bekämpats av vänstern till vänster om Socialdemokraterna med näbbar och klor under den debatt som föregick avtalet. Då fördömdes det som oförenligt med Sveriges demokrati och självbestämmanderätt. Nu anbefalls det plötsligt som framtidsvägen för Sverige. Detta är på sitt sätt ganska logiskt. Tittar man på historien över vänstern till vänster om socialdemokratin har man gått emot varje enstaka steg i riktning mot Sveriges deltagande i europeiskt samarbete som har tagits i modern tid. Ni markerade skepsis när Sverige anslöt sig till 1950-talet. Ni tyckte inte om att den europeiska frihandelsorganisationen EFTA grundades i slutet av 1950-talet. Ni stred i kammaren mot frihandelsavtalet 1972, det frihandelsavtal som ni åberopade som föredöme när ni stred mot EES-avtalet. Ni stred mot EES-avtalet, det EES-avtal som ni nu åberopar som framtidsvägen när ni skall försöka att stoppa nästa steg på den europeiska samarbetsvägen. Det handlar alltså för er del inte om storleken på en medlemsavgift eller om synpunkter på de europeiska institutionerna. Det finns inte ett steg i riktning mot samarbete mellan Europas demokratier under efterkrigstiden som inte vänstern, till vänster om socialdemokratin, har motsatt sig. Därmed framgår det också vad det handlar om. Från er sida handlar det om en isolationism, som vore farlig för Sverige, som skulle vingklippa våra möjligheter och som skulle försvåra den europeiska inställningen. Om er inställning skulle vinna gehör i Sverige och i andra europeiska länder skulle vi få ett Europa där nationerna inte stod med varandra, i gemensamt arbete, utan stod mot varandra, i tävlan och konkurrens, utan gemensamma institutioner och gemensamma regler. Då skulle vi se ett för freden och för de framtida möjligheterna avgörande samarbete försvagas, brytas upp eller kanske t.o.m. helt försvinna. Det val som Sverige skall träffa den 13 november är egentligen valet om vi skall fortsätta på en samarbetslinje som har varit stark under många decennier, eller om vi skall byta väg och isolera oss själva. Som jag sade, har vi i olika regeringar utnyttjat de olika historiska möjligheterna och vid olika tidpunkter tagit steg för steg på den europeiska samarbetsvägen under efterkrigstiden: Europaråd, frihandel, frihandelsavtal, EES-avtal. När säkerhetspolitiken och de inre förutsättningarna har skapat möjlighet tar vi nu det ytterligare steget, som innebär att vi ansluter oss helt och fullt också till möjligheterna till inflytande över den europeiska utvecklingen. Att plötsligt säga nej till samarbetslinjen skulle vara ett lika dramatiskt som allvarligt brott mot Sveriges traditioner och vägval sedan decennier tillbaka. Nu har vi i Sverige, i Norden och i Europa en historisk möjlighet att bygga ett samarbete som kan trygga mycket av fred och mycket av utveckling framöver. Det är det ni skall rösta nej till den 13

Fru talman! Jag vill oerhört gärna välkomna Carl Bildt som oppositionspolitiker - det gläder mig. Jag tycker ändå att Carl Bildt skulle kunna behålla ett visst mått av sans och kanske också ett visst mått av intellektuell hederlighet. Den här frågan handlar inte om samarbete eller ej, Carl Bildt. Den här frågan handlar inte om fred eller ej. Den här frågan handlar inte om framtid eller ej. Den här frågan handlar om på vilka villkor vi, Sveriges folk, skall samarbeta med den europeiska unionen. Att vi skall samarbeta är väl fullständigt självklart - jag kan inte tänka mig någon i den här församlingen som skulle stå upp och säga att Sverige inte skall samarbeta. Sverige är ett av de mest internationaliserade länderna, också i samarbetssammanhang. Vi finns med överallt, i alla internationella fora. Vi är en uppskattad samarbetspartner, därför att vi har goda argument, bra erfarenheter och viktiga saker att komma med. Det skall vi naturligtvis fortsätta att vara. Det handlar inte om det, Carl Bildt. Vad det handlar om är om vi skall ge upp vår politiska suveränitet och förbinda oss att bli en delstat i en västeuropeisk union, för att på det sättet medverka till att det västeuropeiska industrikapitalet kan stärka sin konkurrenskraft i den hårdnande världsekonomin. Det är det som är målet för samarbetet inom den europeiska unionen, ingenting annat.

Vi som är socialister hävdar ju, Carl Bildt, att politikens roll är att balansera de kortsiktiga ekonomiska vinstintressena. Marknaden klarar inte av allt - jag hoppas att vi är överens om det. Det kortsiktiga ekonomiska marknadstänkandet tar inte hänsyn till varken människor eller miljö, och därför behöver vi politiken för att hävda de mänskliga värdena och humanismen. Det är det vi håller på med i den här församlingen. Jag har inte kommit hit för att lämna ifrån mig beslutanderätt. Jag har kommit hit för att hävda mina och mina väljares intressen. Jag tycker att det är en ren oförskämdhet när Carl Bildt står här och talar om en majoritet av den svenska befolkningen som antingen kommunister eller rasister. Det kräver en ursäkt från talarstolen, och jag hoppas att Carl Bildt kommer att leverera den här.
Fru talman! Får jag först tacka för att Gudrun Schyman hälsade mig välkommen i oppositionsrollen. Hon är ju den permanenta företeelsen i Sveriges riksdag i detta hänseende. Låt mig klara ut den fråga som Gudrun Schyman ställde angående när vi skall besluta om grundlagen. Det framgår av ett tidigare lämnat besked att det beslutet kommer efter folkomröstningen. Det är en självklarhet, och det skall vi inte behöva strida om. Gudrun Schyman säger att Vänsterpartiet är för samarbete. Men problemet är ju att Vänsterpartiet och dess föregångare har röstat mot varje enstaka steg för europeiskt samarbete. Det avtal som Gudrun Schyman nu förordar som basen för Sveriges framtida Europapolitik har hon själv kritiserat som oförenligt med Sveriges självbestämmanderätt. Jag håller delvis med, därför att EES-avtalet - som var nödvändigt i ett övergångsskede - var ett randstatsavtal. Det ställer oss utan politiskt och demokratiskt inflytande. Gudrun Schyman säger att hon inte vill överlämna allt till marknaden. EES-avtalet är den kortsiktiga marknadens avtal. Det är det som Gudrun Schyman nu är för. Hon var emot det tidigare. Jag vill ha ett bättre samarbete, där vi kan gå vidare med miljö, fred, sysselsättning och demokratiskt inflytande. Detta säger Vänsterpartiet nej till - på samma sätt som Vänsterpartiet har sagt nej till varje enstaka steg i riktning mot europeiskt samarbete under hela efterkrigstiden. Jag kan inte belasta Gudrun Schyman personligen för detta, men jag kan belasta hennes parti och påpeka de konsekvenser som detta faktiskt har. Detta är avgörande. Man kan inte tala om samarbete om man företräder ett parti som har varit mot varje enstaka steg för samarbete.

I de europeiska unionsländerna är alla - med undantag av extremister på bägge kanter, som är få och små - övertygade om detta samarbetes fördelar. Varför har vänstern i Europa fel? Varför hade Gudrun Schyman själv fel för två år sedan när hon fördömde EES-avtalet?
Fru talman! Vad gäller EES-avtalet - det här har vi gått igenom många gånger, Carl Bildt - är det så att Vänsterpartiet röstade mot det avtalet därför att det hade uppenbara brister i fråga om inflytande. Alla andra riksdagspartier, inklusive Carl Bildts, talade i det läget om förträffligheten med detta avtal och om hur nödvändigt det var att vi nu skrev på avtalet, att det var ett självständigt avtal osv. Det här avtalet var väldigt bra, sade man. Nu har jag förstått att samtliga partier är överens med Vänsterpartiet om den kritik som vi då framförde, som gjorde att vi då röstade nej, nämligen att det har stora demokratiska brister. Jag utgår ifrån att samtliga partier i denna riksdag efter ett nej i folkomröstningen kommer att förena sig med oss i att göra någonting åt dessa uppenbara brister som finns i EES-avtalet. Jag ser fram emot, Carl Bildt, att vi tillsammans kan väcka frågan om omförhandlingar i vissa delar av EES-avtalet. Jag tror att vi som enade i denna riksdag kan bli framgångsrika i det arbetet. Vad gäller Vänstern i Europa och i EU:s medlemsländer finns det en växande kritik mot EU:s politiska union, mot den ekonomiska och monetära unionen just i Vänstern. Detta kan inte Carl Bildt vara ovetande om. Det finns en växande och stark opinion mot EMU, t.ex. tanken om den gemensamma valutan och den gemensamma centralbanken osv. Denna kritik tror jag personligen kommer att växa sig mycket stark. Jag tror inte att det här ens kommer att bli verklighet, för det är en föråldrad idé och ett skrivbordstänkande som inte är anpassat till den verklighet och till det nya Europa som vi lever i. Denna kritik delar vi i Vänstern i Västeuropa och i Vänstern i Norden. Vi har inga som helst svårigheter. Även om jag rörs till tårar av Carl Bildts omtanke om vårt samarbete inom Vänstern, kan jag meddela att samarbetet är väldigt gott. Vi är eniga i den här frågan. Det är inga som helst problem för oss som inspiratörer av ett varaktigt Vänsterparti som står utanför unionen att också samarbeta med de radikala krafter som finns inom unionen. Det vi koncentrerar oss på, Carl Bildt, är naturligtvis att bekämpa arbetslösheten, att hävda solidaritet och rättvisa och att komma till rätta med de globala miljöproblemen - ett arbete som den europeiska unionen dess värre inte är inriktat på.
Fru talman! Jag hade två frågeställningar till Gudrun Schyman. Jag tycker inte att hon redde ut någon av dem alldeles tillfredsställande. Den första frågan var om hon kunde förklara varför hon inte har några syster eller broderpartier, eller vad det nu kan heta inom den f.d. kommunistiska gemenskapen i Europa, som tycker lika som hon. Hon säger att också de är kritiska mot den politiska unionen och mot den monetära unionen. Det kan man väl vara. Men det var inte det som frågan gällde, utan den gällde varför det mig veterligt inte finns ett enda vänsterparti som säger nej till sitt lands deltagande i detta samarbete. Att de sedan har lika delade meningar i Europaparlamentet som vi har i Sveriges riksdag i olika frågor ligger i demokratins karaktär. Men de vill inte tåga ut ur det europeiska samarbetet. De säger ja till samarbete för att i demokratisk ordning få diskutera hur samarbetet skall gestaltas. Gudrun Schyman står de facto isolerad också inom den europeiska vänstern i sin isolationism. Den andra frågeställningen gällde hur hon skulle reda ut detta med EES-avtalet som var så fel för två år sedan och som nu var så rätt och bra att svenska folket skulle rösta för detta i stället för medlemskapet. Nu säger hon att EES-avtalet har uppenbara brister på inflytandesidan. Ja, det är en underdrift. Det är ju ett randstatsavtal. Gudrun Schyman kan gå tillbaka till protokollet och läsa att jag tidigare i alla sådana här debatter sade att detta avtal är en nödvändighet som en övergångsstation till medlemskapet. Men jag sade också att vi aldrig kommer att acceptera detta långsiktigt just för att - om jag får citera Gudrun Schyman - det har så uppenbara brister på inflytandesidan att det skapar ett demokratiskt underskott som är påtagligt och som kommer att bli plågsamt för varje nation med självaktning, till vilkas krets jag räknar Sverige. Så även här har Gudrun Schyman litet svårt att få ekvationen att gå ihop. Det avtal som hon för två år sedan fördömde för att det inte gav Sverige inflytande anbefaller hon nu svenska folket. Hon försöker sedan lösa detta genom att säga att hon hoppas att vi efter ett nej i folkomröstningen skall kunna förena oss i kammaren och gå till den europeiska unionen och säga att vi nu vill ha inflytande. Det är en illusionism som t.o.m. med Vänsterpartiets mått framstår som ganska magnifik. Säger vi i folkomröstningen nej till att vara med i inflytandet, kan vi inte komma tillbaka i någon omförhandling som Gudrun Schyman vill ha. Ett nej är ett nej, och då skall vi inte sedan ena oss om en omförhandling och komma tillbaka och säga att vi vill vara med i Europaparlamentet, i Ministerrådet och i Kommissionen. Det är där man utövar inflytandet. Det är detta inflytande som ni säger nej till, och då får ni det demokratiska underskottet - den plågsamma bristen. Det är ett nej till inflytande som inte kan kompenseras genom någon omförhandling - det är litet falskt att försöka sprida den illusionen - utan då står vi där med det demokratiska underskottet och det avtal som Gudrun Schyman själv har fördömt, men som hon nu i sin allmänna samarbetsfientlighet plötsligt anbefaller utan logik.

Fru talman! Carl Bildt! Min danska sambo är taleskvinna för UNI-bevegelsen som är den största danska unionsmotståndarrörelsen. Hon är inte rasist. Hon är inte extremist. Hon är inte fascist. Hon är inget av de invektiv som Carl Bildt vräker ur sig mot de goda demokrater som har tagit ståndpunkten att Europeiska unionen är någonting som de inte gillar. Jag tycker att Carl Bildt borde hålla sig för god för sådant. Är ungdomarna bland fältbiologerna, som är medlemmar i Folkrörelsen mot EU, extremister? Unga allergikers medlemmar och alla dessa ungdomar som är EU-motståndare för att de är besjälade av en känsla för global solidaritet är de extremister och fascister? Carl Bildt var ute och reste varje måndag när han var statsminister. Han måste väl ändå ha träffat dessa ungdomar någon gång. Han borde kunna skilja på rasister och goda idealistiska, globalt solidariska ungdomar. Nejrörelsen i Sverige är kanske den största demokratiska folkrörelse som vi har haft sedan arbetarrörelsens barndom. Är Transportarbetareförbundets medlemmar extremister? Är norska LO fascister? Är finländska LRF någon sorts hembygdsfascister? Eller vad är det fråga om? Det är nog ganska hög tid för jasidan att se sanningen i vitögat. Det kanske är svårt att göra det där uppifrån den maktelitistiska nivån. Men nejrörelsen är faktiskt en bred demokratisk folkrörelse. Precis som alla andra folkrörelser intresserar den sig för folks vardagsliv, sådant som Carl Bildt avfärdar som detaljer. Inte ett ord sägs till alla dem som är oroliga för att vi inte skall kunna behålla salmonellafriheten. Inte ett ord sägs till alla dem som är oroliga för kadavermjöl i maten. Inte ett ord sägs till alla dem som är oroliga för hur det skall gå med drogmissbruket hos ungdomar och som tar varningarna från Tullfacket på allvar. Carl Bildt nämner inte ett ord om det som vanliga människor ställer frågor om och som de är bekymrade för. Min fråga om rent spel: Är Carl Bildt beredd att ställa upp på att folket skall få tillgång till de originalhandlingar som de skall fatta beslut om? Hur är det med utträdesrätten? Detta kanske verkar teoretiskt från Carl Bildts utgångspunkt, eftersom det förefaller som om han vill gå med i EU på vilka villkor som helst. Det måste ju ligga någonting bakom det faktum att en av de vanligaste frågorna som ställs ute på skolorna är: Om det visar sig att det var fel, hur gör vi då? Vad kan vi då göra? Har de sett till att det finns en garanterad rätt, så att man vet precis hur det skall gå till? Vad har Carl Bildt för svar? Är det fortfarande det där trasslandet, eller finns det någon ny variant vid sidan av Wienkonventioner och Grönlandsfall som nu inte funkar längre. Ta folkets frågor på allvar, Carl Bildt!
Jag vill påminna kammarens ledamöter om möjligheten att för tids vinnande framföra replikerna från bänken. Vi har en mycket lång talarlista.
Fru talman! Jag skall göra mitt inlägg från bänken. Det medför den nackdelen att jag inte ser anförandeklockan, men jag skall för ordningens skull ändå göra så. Per Gahrton är en gammal demagog av klass. Han vet mycket väl att jag inte talade om dem som är skeptiker eller motståndare i Sverige, men han försökte vrida det därhän. Vad jag sade, och det svarade han inte på, var att jag har träffat de gröna i Europaparlamentet, där Europas miljöpartier är representerade. Hans egna vänner där är inte för att deras respektive länder skall lämna det europeiska samarbetet. Det är alldeles rätt, som han säger, att de har synpunkter på hur detta samarbete skall gestalta sig. Det är ganska naturligt att de har sådana - det vore skräp av dem som gröna partier att inte ha det - men jag har inte träffat en enda miljöpartist eller grön företrädare i andra europeiska länder som inte säger att vi måste ha mera av samverkan. Inom den ram som Europeiska unionen ger får vi denna möjlighet. Ni står alltså isolerade, och det finns inga stora politiska krafter i Europa med erfarenhet av samarbete som vill stiga ut ur detta samarbete och alla dess möjligheter. Så över till de olika konkreta problemen. Per Gahrton sade att jag inte sade någonting om drogmissbruket. Då lyssnade han dåligt. Han var väl upptagen av det som han hade bestämt att han skulle säga. Jag tycker att det är en av de allra viktigaste frågorna, och det är uppenbart att vi aldrig klarar den själva. Det är bara genom mer av samverkan som vi som nationer kan möta den internationellt organiserade brottsligheten. När brottsligheten organiserar sig internationellt, måste också brotts bekämpningen organiseras internationellt, och det sker nu inom Europeiska unionen. Så några ord om Per Gahrtons andra frågor. Vad gäller originalhandlingarna utgår jag självfallet, Per Gahrton, från att varje bibliotek med självaktning i vårt land har denna proposition, och jag utgår från att alla som är intresserade av fakta får möjlighet och tar sig tid att läsa igenom den. Jag anbefaller propositionen på det varmaste. Så till den ständiga frågan om utträdet. Det är rätt, som Per Gahrton säger, att det inte finns någon utträdesbestämmelse. Någon sådan finns inte heller i Förenta nationerna eller i det nordiska samarbetet. Vi går ju in på detta samarbete i förhoppning om att det lyckas. Vidare vet både Per Gahrton och jag, kunniga i historia som vi är, att utvecklingen kan gå därhän att samarbetet bryter samman. Det inträffade med Nationernas förbund i Europa på 1930-talet, och det kan inträffa med FN, med det europeiska samarbetet och t.o.m. med det nordiska samarbetet. Ingen kan veta exakt hur ett sådant sammanbrott kan ske, men jag tycker att det skall vara en gemensam politisk uppgift att se till att samarbetet vidareutvecklas i framtiden. Till slut vill jag be Per Gahrton att i den replik som han har kvar nämna bara ett enda ord om sitt alternativ. Varför är EES-avtalet, som också han så tydligt har fördömt, nu plötsligt så bra?
Fru talman! Om Carl Bildt hade tagit de oroliga frågorna om ångermöjligheterna på allvar, kunde ni åtminstone ha försökt att förhandla er fram till en utträdesparagraf. I de allra flesta internationella avtal finns det klara utträdesparagrafer, men en sådan finns inte i Europeiska unionen. Såvitt jag har kunnat finna sägs det inte i propositionen men dock i departementspromemorian om avtalet att ett EU medlemskap är tänkt att vara för all framtid. Ni tar på er ansvaret för att med en sådan oerhörd självsäkerhet i framtidsbedömningen, i en viss tidsanda och i en viss politisk konjunktur, vara beredda att binda landet på ett sådant sätt att ni inte kan tala om för ungdomarna exakt hur de skall bära sig åt, om de kommer fram till en annan uppfattning. Det är en brist som ni inte kan smita undan från. Förklara varför ni inte väckt den frågan under medlemsförhandlingarna! Tog ni över huvud taget upp den? Ni borde ändå ha försökt. Det är i varje fall en av de viktigaste frågor som folk ställer. När det gäller drogmissbruket talade Carl Bildt om samverkan, men Generaltullstyrelsen säger i sitt remissvar att det samarbete som kan bedrivas redan finns. Vad är det för samarbete som kan bedrivas därutöver vid ett EU-medlemskap? Vad är det som skall kompensera det som alla sakkunniga är överens om är en nackdel, nämligen det totala bortfallet av gränskontroller? Det som jag nu talar om är ju inte något som jag själv har kommit fram till, utan det är en levande ståndpunkt bland alla de organisationer som arbetar med drogmissbruk. De tror inte på ert luddiga tal om ökad samverkan. Ett samarbete skall bedrivas i alla fall, men ni har inte redovisat vad ni skall kompensera försvagningen med. Vidare sade Carl Bildt att han inte hade träffat några gröna företrädare som vill träda ut ur EU. Ja, det går ju inte att träda ut, så det kravet är inte aktuellt. Men vi har mellan 30 gröna partier ett gemensamt program som säger att Västeuropeiska unionen skall upplösas för att motverka det militära supermaktsprojekt som byggs upp inom EU och över huvud taget för att vi är kritiska till de stormaktsideal som där finns. Det finns bland de gröna partierna inte heller något som kräver att vi skall gå in. Majoriteten av dem röstade mot Sveriges inträde, eftersom de gör samma bedömning som vi, nämligen att vi kan göra bättre nytta utanför. Det handlar om den strategiska bedömningen i den samlade gröna rörelsen i det reellt existerande läget när det gäller att göra det bästa för Europas och världens framtid. Enligt den är det bäst att Sverige stannar utanför.
Fru talman! Först angående utträdesklausuler: Sådana finns inte i avtalet om Förenta nationerna och inte heller i det nordiska samarbetet. Det ligger i sakens natur att samarbete är till för att utvecklas, förändras och förbättras. Det gäller såväl i det globala och det europeiska som i det nordiska samarbetet. Jag har aldrig heller hört miljöpartiet förorda en klausul för utträde ur det nordiska samarbetet. Så till de gröna och vad Per Gahrtons kolleger i det europeiska samarbetet faktiskt tycker. Han håller nu med om att de inte talar om att gå ut ur Europeiska unionen, men det grundar de inte på att man inte kan göra det. De grundar det faktiskt på att de vill vara med och från sina politiska utgångspunkter bygga upp ett bättre europeiskt samarbete. Jag har inte träffat dem fullt lika mycket som Per Gahrton, men vi vet bägge att sanningen är den att Europas gröna företräder en samarbetslinje, inte den isolationslinje som miljöpartiet i Sverige liksom Gudrun Schymans kolleger i vänsterpartiet står för. De har visserligen sina synpunkter på Västeuropeiska unionen, på politiskt samarbete och vad det nu är. Det ligger i den politiska debattens natur att sådant förekommer. Så till de konkreta frågorna om knarkbekämpning. Jag har inte exakt studerat det nämnda dokumentet, men jag har träffat både tullens och polisens ledning och andra som har sysslat med knarkbekämpning, och en parlamentarisk grupp har nu undersökt detta, och jag vet att vi får bättre möjligheter till knarkbekämpning om vi är med i detta samarbete. Det blir bättre möjligheter att bekämpa knarket om vi är med i Europeiska unionen och det samarbete som den bygger upp.

Det är en helomvändning av sådan politisk karaktär att jag förstår att de håller ganska tyst om den.

Fru talman! Världen växer samman genom allt bättre kommunikationer, både fysiska kommunikationer och informationskommunikationer. Det gör att ekonomierna i olika delar av världen också växer samman. Men tyvärr upplever vi fortfarande mycket av konflikter och krig i världen. Det fredsprojekt som startade 1957 med EEC har faktiskt fungerat i den här delen av världen. Där det tidigare var vanligt med stora och blodiga konflikter har vi upplevt en lång period av fred, som vi är glada över. Tyvärr sträcker den sig inte långt bort. Även på vår kontinent är det ganska bedrövligt i andra stycken. Jag tror att det är mycket viktigt att vi fullföljer den grundläggande tanken, att vi bygger på detta fredsprojekt, att vi i de nordiska länderna drar vårt strå till stacken och att vi sedan går vidare mot ett alleuropeiskt samarbete, där vi knyter länderna i Centraleuropa och Baltikum till det europeiska samarbetet. Man blir förvånad över att höra Per Gahrton, som jag tror är en sann internationalist, säga att han inte tror att man kan påverka EU, men väl tror att man från svensk sida kan påverka hela världen. Jag tror att vi kan bådadera. Men vi har anledning att börja och anstränga oss allra mest med de länder som ligger närmast oss. Gudrun Schyman sade tidigare i dag att demokratin ständigt måste återerövras. Det håller jag gärna med om. När kommunikationerna förbättras är det ingenting som flyttar så lätt som pengar och beslut av den s.k. marknaden. Det har vi upplevt. Det upplever vi i dag. Det innebär att den politiska makten i stora delar är inskränkt, men inte på den nationella nivån. Den ekonomiska makten har blivit alltmer internationell, och för att göra någonting åt det måste vi på det internationella planet också skapa en förutsättning för ett politiskt agerande för att kunna klara av marknaden. EU är en möjlighet att gå vidare och hantera en del av de här frågorna. Jag tror att det är nödvändigt att utnyttja den möjligheten. Miljöfrågorna känner inte några gränser. Det vet vi. Föroreningarna överskrider gränserna både i havet och i luften. Det är viktigt att vi är med och påverkar besluten i vårt närområde. Förhandlingarna med EU i miljöfrågorna gick bra för Sveriges del. Men de visar framför allt att det lönar sig att agera. Det lönar sig att trycka på. Då är man beredd att diskutera. Jag tror att det är viktigt att Sverige, med vår progressiva hållning, kommer med för att påverka den europeiska miljöpolitiken i framtiden. Jag är medveten om att en stor organisation som den europeiska unionen har centraliseringskrafter. De är inbyggda i alla stora system. Men de här centraliseringskrafterna måste motverkas. Det är för mig en positiv upplevelse att ha varit med under förhandlingarna och kunnat notera att EU har en attityd till regionalpolitik som är positiv, som faktiskt är mer positiv ibland än den vi har mött i den här kammaren när vi har diskuterat de här frågorna på svensk nivå. I det europeiska samarbetet visar vi också att vi kan ta hand om ytterområdena. Jag tror att det är viktigt att göra det. Frågan om regionalpolitik gränsar naturligtvis till hur man hanterar landsbygd och de areella näringarna. Den gemensamma jordbrukspolitiken i EU har redan varit uppe i debatten och med all rätt kritiserats. Jag har redan på ministermöte i Bryssel tillåtit mig att säga att det inte just är någon dröm för en avreglerare att acceptera den europeiska jordbrukspolitiken. Jag fick medhåll bl.a. från Storbritannien: Det är då inte någon dröm, det är en mardröm. Jag delar den bedömningen. Jag tror att den erfarenhet som vi har från svensk sida kommer väl till pass i samarbetet och att den kommer att kunna göra sig gällande. Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att det ändå finns drag i EU:s politik som är positiva. Den är faktiskt mer positiv till småjordbruk än den svenska jordbrukspolitiken. Den är mer positiv till missgynnade områden. Vi lyckades hantera salmonellafrågan. Låt vara att någon länsstyrelse fortfarande kan vara orolig. Men resultatet av förhandlingarna innebär att vi får en bättre kontroll av salmonella i livsmedel vid ett EU medlemskap, med det system som vi redan introducerar, än med det system som finns för närvarande. Djuren som kan bli smittade har också tagits upp i debatten. Det är klart att ökade transporter alltid kan leda till detta. Men vi var överens om att med den kunskap vi har från svensk sida, arrangemang med tilläggsgarantier, övergångslösningar och vetenskaplig påverkan, kan vi klara de här problemen under de närmaste åren. Jag är särskilt glad över att det finns en respekt för områden långt borta, för landsbygden, och för de förnybara resurserna i EU:s politik. De förnybara resurserna är en förutsättning för att vi skall kunna utveckla det kretslopp som allt fler partier nu talar om. Det ger mig ett hopp inför framtiden. Men det är nödvändigt att vi också är med och påverkar. Jag tycker att man skall erkänna att beslutet om medlemskap i EU är det största och kanske svåraste som svenska folket har haft att ta ställning till under mycket lång tid. Men även som centerpartist kan man komma fram till att det som talar för ett medlemskap är övervägande. Att man är decentralist behöver inte alls innebära att man är isolationist. De tyngsta argumenten är freden, inflytandet och miljön i vid mening.

Fru talman! Jag skulle vilja säga så här till Karl Erik Olsson, som jag också välkomnar i oppositionsrollen: Tanken att ett västeuropeiskt samarbete skulle förhindra krig och konflikter tror jag var en mycket giltig tanke när samarbetet startade, efter andra världskriget. Jag tror att Kol och stålunionen, Euratom och alla de olika samarbetsprojekt som har lett fram till dagens EU också har bidragit till en stabilisering i Västeuropa. Men jag tror att den tanken och syftet med det samarbetet är just historia. Det är överspelat. Om det skulle vara som Karl Erik Olsson säger, att det är just fredstanken som är det viktiga, skulle logiskt sett ett nej till ett svenskt medlemskap i den europeiska unionen innebära att vi höjer krigsrisken i Europa. Det tror inte jag. Jag tror inte att vi ökar instabiliteten eller ökar krigsrisken i Europa om vi i en folkomröstning här i Sverige säger nej till svenskt medlemskap. Jag tror inte heller att ett norskt nej eller ett finskt nej kommer att innebära detta. Vad det däremot kommer att innebära, Karl Erik Olsson, är att Sverige vid ett ja skulle vara tvunget att ge upp sin alliansfria politik, den alliansfrihet i fred som säger att vi skall kunna stå neutrala i händelse av konflikter. Jag vet att detta är en mycket viktig fråga för Centerpartiet och Centerpartiets medlemmar, varav en majoritet säger nej av just det skälet att man vill bevara och utveckla alliansfriheten. Man ser det som en viktig ingrediens och som ett alternativ i den säkerhetspolitiska utvecklingen, ett alternativ till just nya militära allianser. Därför är fredstanken och möjligheten att utveckla alternativ till militära allianser ett starkt skäl att säga nej till medlemskap i den europeiska unionen. Det Karl Erik Olsson säger om att pengarna flyttar sig och om den internationaliserade ekonomin är riktigt. Men bjuda motkraft till detta fenomen, Karl Erik Olsson, kan man inte göra i en organisation som har som grundlag att främja kapitalets fria rörlighet. Det är som om vi i Sverige skulle säga att vi skulle hävda löntagarnas intressen genom att gå in i Svenska arbetsgivareföreningen. Det gör vi ju inte! Vi bygger fristående fackliga organisationer som en motpart. På samma sätt måste vi uppföra oss internationellt.
Fru talman! Låt mig börja i slutändan på Gudrun Schymans inlägg. Hon säger att vi inte kan gå med därför att det innebär att vi går med i en organisation som har kapitalets fria rörlighet som princip. Men detta är ju just vad Gudrun Schyman och alla andra redan har sagt eller nu säger ja till i EES-avtalet! Vi har alltså accepterat avtalet, men vi har inte inflytandet. Har vi givit kapitalet denna frihet är det ju rimligt att vi också tar på oss det politiska ansvaret och är med och påverkar. Gudrun Schyman måste inte ha tänkt igenom den här frågan ordentligt. Det är inte så att vi ger upp alliansfriheten. Vi har aldrig sagt det. Vi har inte skrivit på något avtal om det. Vi hävdar från Centerpartiets och från den föregående regeringen sida - jag tror att de allra flesta håller med mig om detta - att vi har den möjligheten kvar också som EU-medlemmar. Jag blir litet oroad av att höra Gudrun Schyman tala om att fredstanken skulle vara historia. Det är faktiskt oroligheter också i Europa. Det är oroligheter i det forna Jugoslavien. Vi vet att de unga demokratierna i Centraleuropa egentligen lever ett ganska instabilt liv. Det är inte någon säker stabil situation om vi inte går vidare och försöker att genom ömsesidigt ekonomiskt samarbetet få in allt fler. Jag nämner Jugoslavien därför att det hade varit otänkbart att det som har hänt skulle ha hänt om detta land hade varit med i EU. Samtidigt skulle samma sak kunnat hända i andra länder, som Spanien och Italien, om de inte hade varit med i EU. Jag tror alltså inte alls att fredstanken är historia, utan att ett ömsesidigt beroende av varandra är någonting som nödvändiggör freden. Det är positivt. Därför tror jag också att det är ett ansvar som vi har att ta: att vara med och bygga upp en fredlig värld i framtiden. Vi börjar med de trängre kretsarna runt om oss.
Fru talman! Kapitalets fria rörlighet som en del av EES-avtalet är ett mycket problematiskt område, tycker jag, eftersom kapitalets fria rörlighet står över hänsyn till både människor och miljö. Det var ett av skälen till att vi sade nej till EES-avtalet. Det som händer vid ett medlemskap är ju att vi bygger vidare på att främja kapitalets fria rörlighet när vi går in i en ekonomisk och monetär union, när vi separerar ekonomi från demokratiskt inflytande och kontroll, när vi förbinder oss att föra en ekonomisk politik som har prisstabilitet som främsta mål på bekostnad av hög arbetslöshet, social utslagning och olösta miljöproblem. Detta är en vidareutveckling, Karl Erik Olsson, av det som heter kapitalets fria rörlighet i EES-avtalet och som vi är motståndare till. Det blir inte bättre för att man utvecklar detta, vilket ett medlemskap i EU faktiskt innebär. Karl Erik Olsson säger att ni inte ger upp alliansfriheten i Centerpartiet. Det är väldigt bra om ni inte gör det. Då får ni faktiskt också rösta nej till medlemskap i unionen, eftersom detta innebär just att ge upp alliansfriheten. I Finland, där jag var i går och diskuterade EU, finns ett väldigt klokt försvarsutskott som i total politisk enighet har deklarerat att ett medlemskap i EU icke är förenligt med Finlands alliansfria politik, utan att man då faktiskt måste lägga om kurs. Då bör man ha en offentlig demokratisk debatt om att lämna alliansfriheten. Det borde vi ha här också. Tyvärr har vi inte haft det. Här i Sverige har utrikes och säkerhetspolitiken smygvis förändrats. I dag är det på något sätt inte giltigt att tala om alliansfrihet som ett säkerhetspolitiskt alternativ. Jag hävdar att det är ett mycket viktigt alternativ. Det är viktigt att det finns alliansfria länder. Det är viktigt för att hävda små länders rätt till självbestämmande också i säkerhetspolitiken. Fredstanken, Karl Erik Olsson, är naturligtvis inte historia. Vad jag menar är att den tanken är historia i det snäva västeuropeiska samarbetet. I dag handlar det västeuropeiska samarbetet inom den europeiska unionen inte om freden, utan det handlar om ekonomin. Jag tror att Karl Erik Olsson och jag kan vara överens om att EU:s insatser då konflikterna i det forna Jugoslavien utbröt är mycket klandervärda. Man gick genom en erkännandediplomati på ett mycket tidigt stadium in och rörde om på ett sådant sätt att man försvårade och förvärrade de konflikter vi fortfarande lever med. Det var ingen särskilt hedervärd position som den europeiska unionen hade där.
Fru talman! Gudrun Schyman talar om EES avtalet som olyckligt, men säger att vi ändå skall ha kvar det. Vad är det då vi skall göra? Skall vi stoppa kapitalets rörlighet nu, eller finns det några andra åtgärder? Det låter som om Vänsterpartiet hade en arsenal av åtgärder som var lämpliga att ta till. Jag känner inte till dem, och det gör troligen inte Gudrun Schyman heller, för då hade hon nog redan redovisat dem. Samarbetet måste gå vidare. När detta samarbete rullar på kommer vi också in med politiska instrument. Det är den möjlighet vi har att kompensera det demokratiska underskott som finns för närvarande. Vi har inte tagit ställning till EMU. Det gör vi senare. Naturligtvis har det lilla landet problem med att ligga utanför. Vi vet i dagsläget att vi inte kan skapa den trygghet som vi skulle vilja. Vi har t.ex. en räntenivå som är betydligt högre än den behöver vara, delvis beroende på att omvärlden inte riktigt litar till oss lika mycket som till andra. Därför är det viktigt att vi går vidare med samarbete också på det ekonomiska området. Vi har olika uppfattningar - det är bara att notera det - när det gäller frågan om alliansfrihet. Det är uppenbart att ett samarbete innebär en ny situation där vi tar ett större ansvar för att utveckla denna del av Europa. Det är klart att detta gör att vi är med och påverkar framtiden mer än tidigare. Det upplever jag som någonting positivt. Gudrun Schyman säger att fredsfrågan är historia i det snäva västeuropeiska perspektivet. Det är möjligt. Jag hoppas att det är så att dessa länder aldrig mer kommer att föra krig mot varandra. Det är ju skönt det. Då har man vunnit ganska mycket. Vad vi talar om här i denna kammare är inte det snäva västeuropeiska perspektivet, utan det är ett perspektiv där också Nordens länder kommer med, och där vi går vidare och utvecklar EU till att också omfatta Centraleuropa, Baltikum och kanske ännu mer av Europa så småningom. I det perspektivet är faktiskt inte fredsfrågan historia. Den är i högsta grad en framtidsfråga.
Fru talman! Karl Erik Olsson avfärdar det lilla salmonellaproblemet - jag förstår att han tycker att det är ett rätt litet problem - med att någon länsstyrelse har tyckt annorlunda. Att säga att Länsstyrelsen i Skaraborg inte skulle vara någonting att lyssna på låter litet övermaga för att komma från en decentralist. Också Socialstyrelsen har uttalat sig kritiskt och sagt att den s.k. egenkontrollen kan leda till intressekonflikter. Sveriges veterinärförbund säger helt klart att man befarar att det som ett resultat av den annorlunda synen på salmonella ändå finns risk för en ökad import av salmonella till Sverige. Det struntar Karl Erik Olsson tydligen i. Man kan tycka att det är en detalj, men det är kanske också betecknande för det nya sättet att se på remissinstanser. Man struntar i dem. De har ju ändå ingen betydelse. Remisstiden gick ju ändå ut efter det att man hade skrivit under avtalet, så de kunde ju ändå inte påverka. Det är väl ett led i den EU-anpassning av demokratins sätt att fungera som vi skall vänja oss vid. Personligen tänker jag inte vänja mig vid det. Karl Erik Olsson säger att miljöfrågorna fick en så lysande behandling. Kan han då förklara varför det inte finns en enda svensk miljöorganisation som har applåderat avtalet? Tvärtom har utfallet fungerat så, att ännu fler av dem har gått in i motståndsrörelsen. Nu är Fältbiologerna, Framtiden i våra händer, Jordens vänner och Miljöförbundet aktiva på nejsidan. Naturskyddsföreningen har på sin kongress uttalat att ett EU-medlemskap skulle leda till övervägande negativa konsekvenser för miljöpolitiken. Detta är ett faktum. Det finns inte en enda miljöorganisation på ja-sidan. Hur går det ihop med Karl Erik Olssons påstående att miljöpolitiken har firat triumfer? Faktum är att under de år EU-anpassningen pågått har miljöpolitiken backat. Naturskyddsföreningen, Dagens Nyheters miljökorrespondent och miljöorganisationer i USA som bevakar hela världens miljöpolitik har gjort bedömningen att i Sverige har miljöpolitiken gått bakåt under de år EU anpassningen har pågått. Koldioxidskatten har anpassats och sänkts. Böndernas avgifter för användning av kemikalier i jordbruket har avskaffats. Listan kan göras lång. Detta håller inte, Karl Erik Olsson. Fakta talar emot det Karl Erik Olsson säger. Miljön har fått stryk. Garantin mot salmonella och för övrigt även mot djursjukdomar håller inte enligt de viktigaste remissinstanserna.

Fru talman! Förhandlingarna om djursjukdomar, salmonella m.fl. problem genomförs i nära samarbete med de centrala myndigheterna - Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket och Jordbruksverket. Vi kom fram till att det här var bra. En av de allra viktigaste slutsatserna av förhandlingarna på "mitt" område var att vi kunde gå ut och säga det här. Det är viktigt att alla i Sverige kan känna sig säkra på att maten är bra, även vid ett Per Gahrton säger att det kan bli vissa bekymmer med egenkontrollen i det avsändande landet, eftersom det kan föreligga partsintressen. Det är klart att det kan uppstå ett slags motsättning när man ser att det skulle vara bra att få exportera. Vi har gjort den bedömningen att ingen myndighet i ett EU-land skulle våga sätta en frisk-stämpel på ett parti som inte är friskt. Om någon ändå skulle göra det, skulle denne inte göra det mer än en gång. I dag är kontrollen mycket sämre. Det finns nämligen en risk för att partier slinker in i landet utan att ha blivit drabbade av stickprovskontrollen. Därför blir det här säkrare vid ett EU-medlemskap, även om det kan finnas visst fog för farhågan att det kan uppstå en intressemotsättning. Vi har inte struntat i vissa synpunkter, Per Gahrton. Vi har noga följt frågan och strävat efter en så bred lösning som möjligt. Detta är en viktig fråga. Jag förstår att nej-sidan inte vill släppa den här frågan. Jag är övertygad om att vi klarar att garantera att maten inte kommer att bli sämre vid ett EU Per Gahrton frågar varför de flesta miljöorganisationer är emot ett EU-medlemskap. Han besvarar frågan delvis själv genom att säga att man har gjort bedömningen att miljön har fått stryk under de senaste tre åren, under den senaste regeringen. Detta gör det litet lättare för mig att svara. Vi delar inte den uppfattningen. Per Gahrton nämnde själv koldioxidskatten och avgifterna på jordbruket. Koldioxidskatten ändrades inte på grund av att vi tyckte att det var bra. Vi var av ekonomiska skäl tvungna att ändra skatten för att produktionen i Sverige inte skulle flytta någon annanstans där skatten är lägre. Personligen hoppas jag att vi kan höja skatten igen, eftersom den behöver vara högre än vad den är för närvarande. Det har gjorts en undersökning av avgifterna på jordbruket. Dessa avgifter visade sig ha mycket liten betydelse för användningen. Dessutom var det en regleringsavgift kopplad till den gamla regleringsekonomin.

Fru talman! Att koldioxidskatten inte ändrades för att den var bra, är en skön själs bekännelse. Den ändrades som ett led i EU-anpassningen. Så har det gått med en mängd saker. Detta har ert parti, som vill försöka vara ett miljöparti, tvingats att göra i den borgerliga regeringen. Karl Erik Olsson vidhåller att ni har klarat garantin när det gäller salmonella. Frågan om risken för salmonella är viktig. Men om det bara hade gällt den frågan kanske det inte skulle ha räckt för att jag skulle rösta nej till EU. Det vill jag gärna betona. Frågan är dock i sig mycket viktig. Den är ett exempel på hur man hanterar olika saker. Karl Erik Olsson vidhåller här att det är bra. Det finns dock fler remissinstanser än de jag har nämnt som har tagit upp den här frågan. T.ex. länsstyrelsen på Gotland vill att kravet på salmonellafrihet skall gälla samtliga salmonellatyper och inte bara de speciella typer som man inom EU anser vara betydelsefulla. Det påpekas att det finns 2 000 salmonellatyper. Det är bara en handfull av dem som Karl Erik Olssons påstådda segrar handlar om. De andra typerna av salmonella har över huvud taget inte berörts. Detta framkommer i remissvar efter remissvar. Jag tror att det är ganska uppenbart för kammarens ledamöter att regeringen faktiskt inte har tagit dessa instanser på allvar. Karl Erik Olsson nämnde Statens veterinärmedicinska anstalt. Det är just den som säger att introduktion i landet av nya smittämnen ökar om Sverige antar EU:s regelverk. I detta fall avsågs djursjukdomar. Jag tycker att det är ganska allvarligt om man börjar hantera de ämbetsverk, experter och folkrörelser som är insatta i olika delar av det svenska samhällets myriader av detaljer på det sätt som ni har gjort i detta mycket konkreta fall med salmonellan. Är inte detta ett testfall på hur det kommer att bli i framtiden? Riksrevisionsverket har i sitt remissyttrande - jag hoppas att alla kammarens ledamöter har dessa viktiga remissyttranden aktuella för sig - sagt att ett EU-medlemskap leder till en oerhörd förändring av remissverksamheten. Det ställs krav på mycket snabba beslut. Man hinner inte med den omfattande remissbehandling som man har ägnat sig åt i Sverige. Den har nästan varit ett särmärke och ett hederstecken för den svenska demokratin. Det skall gå mycket snabbare. Vi har sett hur det har kommit att bli i Danmark där de folkvalda ofta kommer in när realbesluten redan är fattade. I det avseendet är Karl Erik Olssons svar mycket lärorika. De avslöjar att vi går mot en radikal förändring av den svenska demokratin. Remissinstanser, statliga myndigheter och folkrörelser kommer att få oerhört mycket mindre inflytande.